Herr talman! Ett skäl till att dubbelfrysning hittills inte använts inom svensk fiskberedningsindustri är att kvaliteten hos dubbelfryst fisk har ifrågasatts. Det har alltså angetts som ett av skälen. Enligt den livsmedelstekniska expertis som vi har haft kontakt med innebär dock en riktigt utförd dubbelfrysning ingen risk för kvalitetsförsämring av produkten. Ett annat skäl är naturligtvis att investeringen i utrustning för infrysning och upptining innebär en kännbar utgift. Det är i det här sammanhanget viktigt— och det vill jag gärna framhålla när vi diskuterar de här frågorna — att komma ihåg att den svenska fiskberedningsindustrin för torsk kraftigt byggts ut under de senaste åren med hjälp av statligt stöd. Stödet har hittills i huvudsak använts till investeringar i utbyggnad. Avsikten med stödet är emellertid inte bara att det skall utnyttjas för utbyggnad. Ett väl så viktigt syfte är att stödja effektivitetshöjande åtgärder i redan etablerade industrier. Installationen av utrustning för dubbelfrysning är enligt min mening ett bra exempel på en sådan åtgärd. Sedan reste Ingvar Eriksson frågan om jag kan medverka till en sådan förändring när det gäller märkningen som skulle innebära förbättrade möjligheter för det svenska fisket att utnyttja dubbelfrysningen i jämförelse med det danska fisket. Om man använder de tillsatsmedel som det här är fråga om och som nödvändiggör märkningen, då bedöms det danska och det svenska fisket på samma sätt. Då är det alltså ingen skillnad mellan det danska och svenska fisket. Huvudorsaken kan ändå ligga i att man ännu så länge inte har varit beredd att satsa på den investering som skulle vara nödvändig för att dubbelfrysning skulle komma till stånd. Det här är naturligtvis en bedömning som näringen i första hand skall göra. Men jag har velat visa att det statliga stödet i det här sammanhanget ger möjligheter — det anses t.o.m. vara önskvärt — att investera i denna typ av verksamhet.
Herr talman! Jag har en känsla av att orsaken närmast ligger i det förhållandet att allmänheten är mycket uppmärksam på de tillsatsämnen som används i livsmedel. Det som gör mig litet betänksam är just uppgiften att det inte skulle föreligga samma märkningskrav på det som kommer hit från Danmark som på det som produceras inom landet. Jag tycker att vi i så fall borde skärpa oss och ställa samma märkningskrav på den fisk som kommer från Danmark. Det var det jag ville att jordbruksministern skulle medverka till. Vi måste självfallet konkurrera på lika villkor.

Herr talman! Jag vill tacka för det beskedet. Det gläder mig att jordbruksministern är inriktad på att skapa jämlika konkurrensförhållanden. Svensk fiskberedningsindustri bör alltså ha samma möjligheter att konkurrera som den danska. Det ger sysselsättning och förbättrade villkor för befolkningen i de orter i Sverige där det bedrivs fiskberedningsindustri. Jag vill än en gång tacka för svaret.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att undvika att subventionssystemet slår ut privat produktion av vegetabilisk vispgrädde. Karin Ahrland har också frågat om jag är beredd att förändra avgiftsoch subventionssystemet för att öka möjligheterna till konkurrens på lika villkor mellan privata och kooperativa producenter av livsmedelsprodukter. Inledningsvis vill jag framhålla att grädde inte omfattas av livsmedelssubventionerna. Någon subvention som kan slå ut privat produktion av vegetabilisk grädde förekommer inte. Däremot tas en fettvaruavgift ut för ersättningsmedel för grädde i likhet med vad som gäller för andra varor som innehåller vegetabilisk fettråvara. För att få en lämplig avvägning mellan priserna på grädde och ersättningsmedlen tas dessutom tillverkningsavgift ut. Detta sker i enlighet med 1977 års jordbrukspolitiska beslut. Frågan om prisförhållandet mellan grädde och ersättningsmedel för grädde har därefter tagits upp i jordbruksprisöverläggningarna. Enligt min mening är det viktigt att beakta konsumenternas intresse av att det finns utrymme för nya produkter och metoder inom livsmedelsområdet. Jag har därför givit 1983 års livsmedelskommitté i uppdrag att se över dessa frågor. När det gäller frågor om villkoren för konkurrensen mellan olika producenter av livsmedelsprodukter vill jag framhålla att kommittén också skall analysera vilka effekter prisregleringen har på prissättningen till konsument och möjligheterna att uppfylla de jordbrukspolitiska målen.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Svante Lundkvist hänvisade till livsmedelskommitténs direktiv. Det skall jag också göra. Det står där också att jordbrukspolitiken är inriktad på att bl.a. ge producenterna ett prisskydd mot utländsk konkurrens och att denna politik förutsätter att konsumenterna kan lita på att de får så bra livsmedel som möjligt till rimliga priser. Herr talman! Visst skydd mot utländsk konkurrens är möjligen begripligt, även om jag inte gillar tullar på tomater t.ex. Men det står ingenting om den inhemska konkurrensen. Avgifter på vegetabilisk grädde som har experimenterats fram i Sverige kan alltså inte vara motiverade av detta. Däremot skulle det säkert gå ganska bra att exportera denna grädde, om vi först fick en någorlunda lönsam produktion här hemma. Då skall vi inte ta livet av den med avgifter. Konsumenterna vill ha rimliga priser. Det är vi alltså ense om. Och jag noterar också att jordbruksministern talar om konsumenternas inflytande på prissättningen och om nya produkter och metoder inom livsmedelsområdet. Det låter faktiskt bra. En möjlighet att bidra till det inflytandet är att stoppa försöken att skapa ett ”gräddmonopol”, som i praktiken blir följden av att tillverkningen av vegetabilisk grädde beläggs med så höga avgifter att det inte är möjligt att konkurrera med den fetare grädden från komjölk. Tobaksmonopol och vinoch spritmonopol må så vara, men gräddmonopol kan vi från folkpartiet inte se någon som helst fördel i. Och jag tror faktiskt inte att konsumenterna gör det heller. Vi betalar jag tror det är 3,8 miljarder i livsmedelssubventioner. Redan det är illa nog, och vi vill som bekant slopa en del. Men att vi dessutom skall låta dem som försöker producera billigare livsmedel här i Sverige subventionera de dyrare, det är inte bara illa, utan det är obegripligt. Det stoppar ju i praktiken nya idéer, som skulle kunna vara till nytta för konsumenterna. Svante Lundkvist hänvisade till kommittédirektiven. Men, Svante Lundkvist, en jordbruksminister borde veta att medan gräset gror dör kon, dvs. produktionen av den här grädden kanske inte kan överleva väntan på livsmedelskommitténs förslag. Skulle det inte vara möjligt att jordbruksministern på den här punkten föregriper kommittén? Det gjorde Svante Lundkvist faktiskt när det gällde att stoppa nya hönshus.
Herr talman! När fru Ahrland talar om ”vi i folkpartiet” i det här sammanhanget kanske jag får erinra fru Ahrland om att folkpartiet stod bakom 1977 års jordbrukspolitik. Nu har vi tillsatt en livsmedelskommitté, som förutsättningslöst skall analysera och pröva en del av de problemställningar som fru Ahrland här har tagit upp. Jag finner mot den bakgrunden inte anledning att nu föregripa kommitténs arbete — kommittén har ju fått en relativt begränsad tid på sig, och de här frågorna har ändå så många samband med hur vi har lagt upp vår jordbruksprisreglering att vi behöver en genomlysning av det hela, innan vi kan dra några definitiva slutsatser.
Herr talman! Jag förnekar inte att mitt parti stod bakom 1977 års jordbrukspolitik. Men de konsekvenser vi nu ser kände vi inte till på den tiden. Vad jag ville ha nu var ett snabbt ingripande från jordbruksministerns sida för att rädda en mindre fettrik grädde åt konsumenterna. Det är inte säkert att det går att klara den saken med hänsyn till den tid som kommittén behöver för att bli färdig, även om kommittén har i uppdrag att arbeta snabbt.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om jag är beredd vidta åtgärder för att åstadkomma en mer tillförlitlig kontroll av radiumförekomsten i vattendraget Pleutajokk mot bakgrund av att kommunen och LKAB vid mätningar inte erhållit samstämmiga resultat. Som ett led i kontrollen och tillsynen av återställningsarbetena vid Pleutajokk har ett kontrollprogram fastställts för mätningar av radiumhalten i bäckvattnet. Vid mätningar i juli 1982 enligt programmet erhölls ett värde som i en mätpunkt avsevärt skilde sig från av kommunens hälsovårdsnämnd samtidigt uppmätt värde. Statens strålskyddsinstitut har uppmärksammat differensen. Institutet avser därför att vid nästa provtagningsomgång ta egna prov och utföra egna analyser för att nå full klarhet i frågan. Jag anser därför att några ytterligare åtgärder f. n. inte är nödvändiga.

Herr talman! Jordbruksministern tycks inte anse att några ytterligare åtgärder är erforderliga. Svensk uranbrytning har ju varit en mycket starkt kontroversiell fråga. Frågan om Pleutajokk och brytningen där var inte mindre kontroversiell. Försöket till brytning var av mycket liten omfattning, men man har här haft möjligheter att verkligen visa huruvida oron för konsekvenserna vid uranbrytning var obefogad eller mer än befogad. De två provresultaten är inte bara olika, de är drastiskt olika. Jag medger att det förhållandet att strålskyddsinstitutet nu griper in i och för sig är en åtgärd, men man kunde ha förväntat sig något mer diversifierade åtgärder för att verkligen kontrollera detta än ett ingripande från strålskyddsinstitutet.
Herr talman! Paul Lestander har ju frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att åstadkomma en mer tillförlitlig kontroll. Den möjligheten har strålskyddsinstitutet, inte jordbruksdepartementet. Strålskyddsinstitutet har redovisat att det avser att genomföra en ny kontroll för att granska resultaten, som ter sig märkliga med tanke på bristen på samstämmighet. Det anser jag i nuläget vara en fullt tillräcklig åtgärd för att man skall få veta vad som är de riktiga värdena i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag och jordbruksministern har nog precis samma uppfattning om strålskyddsinstitutets och jordbruksdepartementets olika kompetens. Men jordbruksdepartementet saknar inte resurser. Om detta skulle vara orsaken till de måttligt diversifierade åtgärderna, har vi inte längre samma uppfattning.
Herr talman! Nu måste jag säga att Paul Lestander är ute och cyklar. Har vi ett speciellt organ som är utrustat för att utföra den här typen av kontroll — ett strålskyddsinstitut — är det i det organets händer som vi skall lägga den här typen av kontrollåtgärder. Det finns inte motiv för att föreslå åtgärder vid sidan av det institut som vi har byggt upp för att verkligen vara rustade på detta område, utan vi bör avvakta vad strålskyddsinstitutet kommer fram till i sina förnyade kontroller.
Herr talman! Självfallet vet Svante Lundkvist att jag har suttit här och inte varit ute och cyklat, men det är inte det vi skall diskutera. Ett faktum är att strålskyddsinstitutet säger att man skall göra en egen kontroll för att se vilka av de olika värdena som är riktiga.
Miljökraven på svenska livsmedel är mycket hårda. Såväl i jordbruksproduktionen som inom trädgårdsnäringen ställs mycket strikta krav när det gäller att undvika kemikalier som ger höga halter av restsubstanser. Möjligheterna att kontrollera restsubstanser i importerade livsmedel på sådant sätt att konsumenten garanteras samma högvärdiga produkt som den svenska är emellertid begränsade.
Men det är klart att man hade kunnat göra mycket mer än att vidta sådana åtgärder — och det är på den punkten olikheterna i bedömning mellan Svante Lundkvist och mig ligger. Det finns ingen anledning att diskutera olika motionsaktiviteter.
Eftersom man kan anta att i alla länder används de preparat som är tillåtna, vore en rimlig åtgärd att undvika import av livsmedel från länder som tillåter preparat vilka är förbjudna i Sverige. Är jordbruksministern beredd att medverka till en sådan ordning att livsmedel och trädgårdsprodukter ej köps från länder vilka tillåter användande av kemiska preparat som är förbjudna i Sverige?
Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att åstadkomma en mer tillförlitlig kontroll. Jag har svarat på frågan.
Herr talman! Vi vet båda att jordbruksministern har svarat på frågan på sitt sätt.

Herr talman! Einar Larsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en sådan ordning att livsmedel och trädgårdsprodukter ej köps från länder, vilka tillåter användande av kemiska preparat som är förbjudna i Sverige. Ingvar Eriksson har frågat mig om jag är beredd att stoppa import av grönsaker, vilka utsatts för i Sverige förbjudna bekämpningsmedel och vilka slutsatser som dras eller åtgärder som övervägs inom regeringskansliet i anledning av livsmedelsverkets undersökningsresultat. Jag svarar på frågorna i ett sammanhang. Sedan 1964 genomförs regelbundet i Sverige provtagning och undersökning av halter av bekämpningsmedelsrester i frukt och grönsaker. Statens livsmedelsverk fastställer för vart och ett av de olika bekämpningsmedlen den högsta tillåtna resthalten i såväl importerade som svenska vegetabilier. I Sverige får endast sådana bekämpningsmedel användas som prövats och godkänts av produktkontrollnämnden. Många bekämpningsmedel anmäls emellertid inte till prövning i Sverige, eftersom klimatet och odlingsbetingelserna i övrigt är sådana i vårt land att de inte behöver ifrågakomma. Det kan också bero på att den produkt som preparatet skyddar inte odlas här. Dessa preparat blir alltså inte prövade i Sverige och är följaktligen förbjudna i vårt land. Preparaten kan dock användas i andra delar av världen och ha stor betydelse för växtodlingen där. Det skulle leda till stora problem om vi inte från dessa länder kunde köpa grönsaker eller frukt, t.ex. apelsiner, under vissa tider på året. Ett förbud mot sådan import skulle också internationellt betraktas som ett svårt och oacceptabelt handelshinder. Jag är således inte beredd att medverka till att det införs ett generellt importförbud av det slag som aktualiserats av Einar Larsson och Ingvar Eriksson. Den effekt från hälsosynpunkt som skulle uppnås med ett sådant importförbud kan enligt min mening i stort sett uppnås med det saluförbud som livsmedelsverket enligt gällande lagstiftning kan meddela i fråga om sådana partier trädgårdsprodukter beträffande vilka det finns misstanke om att de kan innehålla otillåtna halter av bekämpningsmedelsrester. Som svar på Ingvar Erikssons andra fråga, om det övervägs åtgärder i regeringskansliet, vill jag nämna att frågan om en utökning av den nuvarande kontrollen av importerade trädgårdsprodukter f. n. bereds inom jordbruksdepartementet med anledning av ett förslag som lagts fram av trädgårdsnäringsutredningen.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag beklagar att jordbruksministern i svaret går vid sidan om själva problematiken. Att man behöver köpa apelsiner och att de medel som används vid odling av apelsiner inte behövs i Sverige är ju ändå en rätt dålig ursäkt. Det är inte riktigt så enkelt. Vi har i Sverige bestämt oss för att en rad kemikalier inte är bra för människan. Där är hela raden av kvicksilveroch DDT-preparat, alla klorerade fenoler och kolväten, där är Metasystox och paration, där är dinoseb, osv. Vi har bestämt oss för att vi inte skall ha det i svensk mat. Jag har tagit mig friheten att studera lagstiftningen i de 22 medlemsländerna i Europarådet. Där är dessa medel i allmänhet tillåtna. Jag tror att det är rätt rimligt att räkna med att i de länder där dessa medel är tillåtna används de också. Det är mycket svårt att få kontrollen att fungera. Det är stickprovskontroller, och när kontrollerna väl har utförts i laboratorier är i regel livsmedlen konsumerade. Jag tycker det här är ett något större problem än jordbruksministern vill göra det till. Jordbruksministern avfärdar det med att ett stopp för importen innebär handelshinder och att vi då inte får några apelsiner. Är det verkligen en ursäkt för att låta alla möjliga kemikalier finnas i svensk mat, trots att vi har bestämt oss för att de inte får användas i Sverige? Jag tycker det är enkelt. Har vi på olika — och delvis mycket starka — grunder bestämt oss för att dessa kemikalier är olämpliga som människoföda bör det gälla oavsett om livsmedlen har passerat gränsen eller inte. Beträffande vad jordbruksministern anförde om handelshinder vill jag säga att det förekommer att man från länder som skall köpa mat från Sverige kommer hit och har synpunkter på var tvättställen är placerade och att man anger det som skäl för att avstå från att köpa svenska livsmedel. Jag tycker alltså den ursäkten är litet svag; det är att smita ifrån problematiken. Jag begriper att det här inte är särskilt enkelt, men jag tror att det är tid att på allvar börja ta upp dessa resonemang på ett mera seriöst sätt än jordbruksministern gjort i svaret på min fråga.

Herr talman! Den svenska kontrollen av grönsaker tillhör de hårdaste i världen. Livsmedelsverket utför kontroller på såväl de i Sverige producerade som de importerade grönsakerna. Syftet är att kontrollera huruvida grönsakerna innehåller rester av bekämpningsmedel. Konsumenterna skall alltså kunna känna sig trygga och veta att de köper grönsaker av hög kvalitet. Förra året togs 30 600 stickprov på frukt och grönsaker. Livsmedelsverket har i vår redovisat resultaten i en rapport. Den visar att de svenskproducerade grönsakerna genomgående håller en mycket hög kvalitet. 1109 fall överskreds gällande gränsvärden, men endast i ett fall gällde det en svensk produkt. Vidare har man i vissa fall i importen funnit spår — och mer än spår — av bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige. Jag skall anföra några exempel. Ett parti potatis från England hade mycket högt överskridna gränsvärden av bekämpningsmedlet Tekasin. Partier efter detta har stoppats. Man har funnit Aldrin — Endrin i slanggurka från Spanien. Det är ett preparat som är förbjudet i Sverige sedan 15 år tillbaka. I äpplen från Argentina har man funnit paration-metyl, som också är förbjudet i Sverige. Isbergssallad från Spanien har befunnits innehålla Ditiokarbamater — ett svampmedel som sprutas på salladen. Det är fråga om så höga värden som 16,2 mg/kg — det svenska gränsvärdet ligger på omkring 1 mg. Det är mycket allvarligt, och det är det som är orsaken till att jag har ställt frågan. Man kan fråga sig vilka principer vi i Sverige skall använda oss av när det gäller att ta ställning till att förbjuda bekämpningsmedel. Jag anser att samma principer bör gälla beträffande livsmedlens innehåll vare sig de är producerade i Sverige eller importerade. Nu talar jordbruksministern om en utökning av kontrollen. Trädgårdsnäringens förslag till ny trädgårdspolitik bereds alltså f. n. Det verkar positivt, men jag skulle då vilja fråga jordbruksministern: När bedömer jordbruksministern att den här beredningen kan vara klar och förslag kan framläggas för ställningstagande i Sveriges riksdag?

Herr talman! Vi skall inte låta alla kemikalier komma in i den svenska maten, sade Einar Larsson. Nej, det är vi helt överens om. Det är därför vi har världens hårdaste livsmedelskontroll, som Ingvar Eriksson uttryckte det. Det är alltså motivet.

Tillåtna är bara bekämpningsmedel som är prövade, registrerade och godtagna av produktkontrollnämnden. Vi kan inte rimligen börja pröva alla typer av bekämpningsmedel som kan förekomma ute i världen men som vi inte själva har anledning att utnyttja. Däremot är det naturligtvis angeläget att den kontroll som utförs genom livsmedelsverkets försorg av såväl importerade som svenskodlade vegetabilier kan bli så effektiv som möjligt. Den kontrollen har regelmässigt visat att de svenskodlade grönsakerna håller mycket hög kvalitet när det gäller förekomsten av restsubstanser från bekämpningsmedel. Det har Ingvar Eriksson rätt i. Det borde ha sitt stora värde från konkurrenssynpunkt för de svenska trädgårdsodlarna att kunna redovisa att det faktiskt är på det sättet. Jag har naturligtvis en stark känsla av att dessa frågor irriterar den svenska trädgårdsnäringen — och det förstår jag. Men just förhållandet att man kan redovisa ett så gott resultat av de egna insatserna borde i det här sammanhanget spela en betydelsefull roll från konkurrenssynpunkt.
Herr talman! Jag vill inte säga att vi har den hårdaste livsmedelskontrollen utan snarare den hårdaste livsmedelslagstiftningen. Det är bra. Kanske vi också har den kontroll som är möjlig till följd av den. Men jag är ändå litet tveksam till om det över huvud taget är realistiskt att förvänta sig att den kontrollen skall fungera godtagbart. Kan någon här upplysa mig om huruvida något av dessa 109 prov på livsmedel stoppades? Alla är ju konsumerade, man bara vet om att det var 109. De hinner alltså konsumeras innan laboratorietesterna är klara. Jordbruksministern biter sig för mycket fast vid apelsinerna. Jag kan hålla med om att vi kan låta frågan om apelsinerna bero, bara vi talar om för folk att man inte skall äta skalet. Att göra marmelad av apelsinskal är helt förkastligt om man är något rädd för kemikalier — som ju finns i citrusfrukternas skal. Vi kan alltså lämna det därhän i denna debatt. Men min fråga gäller hela livsmedelssektorn — inte bara grönsaker och frukt. Jag har redan räknat upp ett tiotal kemikalier som man skulle kunna använda i Sverige och som man använder i de länder som vi köper mat från. Då är det den enklaste kontrollen i världen att begära att dessa länder har samma lagstiftning som vi eller också låta bli att handla därifrån — vi har ju produkterna i vårt land, och de är rena, fina och fria från det dussintal kemikalier som vi har bestämt oss för att betrakta som farliga för människan och människans miljö.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret — jag glömde att göra det i mitt första inlägg — även om jag inte är nöjd med det till alla delar. Vår strävan i Sverige måste vara — det bjuder logiken — att vi är konsekventa och bedömer själva livsmedlet som hamnar på konsumentens bord på samma sätt, oavsett var i världen det produceras. Att det är ett svårt problem, det medger jag gärna, men vi måste nog skärpa oss. Jag tror att det är mycket viktigt att det står klart för Sveriges konsumenter hur det förhåller sig med dessa frågor. Jag fick inte något svar på min följdfråga om trädgårdsnäringsutredningens förslag. Jordbruksministern sade att man eventuellt skulle ta ställning till en skärpning av kontrollen, när man behandlar förslaget. Jag vill fråga: när bedömer jordbruksministern att förslaget kan föreläggas Sveriges riksdag?
Herr talman! Detta är inte riktigt så enkelt som Einar Larsson vill få det till att vara. Vad Einar Larsson vill göra är att generellt förbjuda importen. Om vi skulle göra det utan att ens pröva resthalterna i de livsmedel som man vill exportera till oss, skulle det innebära att vi upprättar ett handelshinder som man tveklöst skulle kunna anmärka på.

ös Det skulle få utomordentligt drastiska konsekvenser om vi skulle tillämpa den ordningen, och därför tror jag inte att vi kan gå den vägen. Vi bedömer livsmedlen på ett likartat sätt, oberoende av om de är producerade i Sverige eller importerade. Till slut vill jag svara Ingvar Eriksson att jag f. n. inte kan ange någon exakt tidpunkt när vi kan vara färdiga med de här förslagen, men vi arbetar med dem.

Herr talman! Jag är ledsen att vi talar litet förbi varandra, jordbruksministern och jag. Nu hade jag hoppats att vi skulle ha en konstruktiv debatt. Jag tror inte att det är riktigt bra att avfärda den här tanken så här pass lättvindigt, därför att våra förbud i Sverige bygger inte på förekomsten av resthalter av bekämpningsmedel. Vi bestämde oss bara för att det här lär finnas i de livsmedel där man använder dessa bekämpningsmedel, och så förbjöd vi dem. Jag tycker det brister väldigt i logik att vi då accepterade detta, enbart under den förutsättningen att produkterna kommer utifrån. Jag vill gärna medge att detta inte är särskilt enkelt, det är ett svårt och stort problem. Men det räcker inte med att skjuta det ifrån sig med så pass svaga argument som jordbruksministern har. Skall vi komma till rätta med detta på sikt, måste Sverige som föregångsland se till att man får en liknande lagstiftning även i andra länder — man måste börja för att hinna.
Herr talman! Jag beklagar att jordbruksministern inte i dag kan ge något besked om när man avser att lägga fram förslag, baserat på trädgårdsnäringsutredningens betänkande. Trädgårdsodlarna är mycket angelägna att snart få klarhet i vilka förhållanden de skall arbeta under och vad de skall rätta sig efter. Jordbruksministern tar upp frågan om kontroll av de importerade varorna och säger att om vi skärper kraven, så skulle det innebära ett handelshinder. Det är ändå på det sättet, herr talman, att det finns produkter som vi importerar under vissa tider, men som vi producerar också här i Sverige. Vi skulle kunna minska den tid, under vilken import är tillåten, och därigenom ange en viljeinriktning samt på så sätt även medverka till att man i andra länder försöker sträva efter att komma fram till mindre farliga preparat. Jag tror att Sverige, som ju är ett föregångsland på många områden, också på det här området skulle kunna göra en positiv insats.
Herr talman! Einar Larsson envisas med att påstå att vi accepterar allt, bara därför att det kommer utifrån. Nej, vi accepterar ingenting annat som kommer utifrån än det vi är beredda att acceptera i samband med odlingen av produkter här hemma. Den lösning som Ingvar Eriksson var inne på i sitt senaste anförande, att vi skulle kunna förlänga de perioder, under vilka vi ger utrymme åt svenskproducerade produkter — det kan vara frukt eller vad vi vill — har egentligen icke så mycket att göra med bekämpningsmedelsinsatser och den problematik som vi diskuterar här i dag. Det är en fråga som man i och för sig kan diskutera i ett annat sammanhang. Det är självklart att vi från svensk sida i olika sammanhang gör insatser i det internationella samarbetet, när de här frågorna debatteras, för att försöka få en skärpning till stånd av de bestämmelser som gäller internationellt. Givetvis kommer vi att fortsätta med det arbetet, därför att vi inser att det kanske är den bästa vägen att nå resultat. Men förslaget att generellt förbjuda import tror vi inte är realistiskt. Vi klarar inte de här problemen den vägen.
Herr talman! Med anledning av att jordbruksministern tog upp frågan om en förkortning av de perioder, under vilka import av sådana här produkter är tillåten, vill jag bara påpeka att jag tror att som ett led i vår strävan att förse de svenska konsumenterna med så giftfria livsmedel som möjligt skulle detta vara en möjlighet som borde utnyttjas. att påskynda utbyte av viss elektrisk utrustning

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att påskynda utbytet av elektrisk utrustning där PCB ingår. Det är angeläget att spridningen av PCB i miljön begränsas så långt som möjligt. PCB får inte längre användas i nya produkter. Det fortsatta arbetet med att minska spridningen av PCB bör därför nu inriktas på de områden där PCB fortfarande används. Frågan om utbyte av elektrisk utrustning som innehåller PCB har diskuterats i en arbetsgrupp med deltagande från Svenska Elverksföreningen, naturvårdsverket och Svensk Avfallskonvertering AB . Anvisningar som bl.a. behandlar regler för utbyte av apparater som innehåller PCB har i dagarna getts ut av Elverksföreningen. Enligt vad jag inhämtat håller naturvårdsverket nu, bl.a. mot bakgrund av vad som framkommer i utredningen, på med att se på behovet av åtgärder för att påskynda utbytet av kondensatorer m.m. som innehåller PCB. Det är angeläget att verket i samband därmed överväger att fastställa en tidsplan för utbytet.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Det är bara en månad sedan riksdagen avslog en motion som jag väckt i samma ärende. Det kan tyckas märkvärdigt att man på detta sätt upprepar kravet på åtgärder för att underlätta kartläggning, insamling och destruktion av PCB, men eftersom fler och fler olyckor rapporterats, kan man inte nöja sig med den passivitet som jordbruksutskottet och sedan riksdagen visade vid behandlingen av motionen om PCB. Som exempel vill jag nämna de rapporter som lämnades den 3 maj om höga gifthalter efter en olycka i Kinda vid Södra Skogsägarna. Enligt vad som rapporterades inträffade en kortslutning i ett kondensatorskåp. Vad värre var: man lät ett tiotal arbetare fortsätta sitt jobb i lokalen trots olyckan, eftersom man inte kände till de risker som var förknippade med att de PCB-fyllda kondensatorerna brann. Efter två dagar togs blodprov på arbetarna, och saneringen sattes i gång. : Som ett andra exempel kan nämnas att facket vid SJ:s lokverkstäder i Örebro slagit larm om att 7 000 kondensatorer i 202 lok måste bytas ut. Oron är naturligtvis stor inom personalen. Som ett tredje exempel kan framhållas att SJ:s personal i Göteborg känner en motsvarande oro. Det var gott och väl att man förbjöd nyinstallation av PCB 1978. Den gången skedde det därför att man konstaterat att PCB var ett miljögift som hotade många djurarter, bl.a. Östersjöns sälar. Nu vet man mer, nämligen att vid temperaturer på ca 600-700? bildas klorerade dibensofuraner — ämnen som är mycket giftiga. Stora insatser har, som jordbruksministern redan nämnt, gjorts av bl.a. Sveriges verkstadsförening och Svensk elverksförening, men arbetet brådskar. Vi kommer säkerligen att få nya rapporter om besvärliga bränder, där människor och miljö hotas. Det måste väl vara rimligt att regeringen genom jordbruksministern snabbt hjälper till, så att vi får en lösning på problemet. Vi behöver kartläggning, utbyte och destruktion. Det framhålls i svaret att det är angeläget att verket ”överväger att fastställa en tidsplan för utbytet”. Det måste upprättas en tidsplan. Det är inte heller bara fråga om utbyte, utan det gäller också hur destrueringen skall ske. Min fråga till jordbruksministern måste därför bli: Hur bedömer jordbruksministern möjligheterna att få till stånd en snabb handläggning av dessa frågor?
Herr talman! Som jag har nämnt i mitt svar pågår detta arbete, och jag förutser att jag skall få en redovisning från naturvårdsverkets sida av vilken tidsplan man kan behöva lägga fast och vilka möjligheter till åtgärder som föreligger. Jag kan för dagen inte uttala mig om det, eftersom jag inte har tillgång till det underlag som naturvårdsverket håller på att ta fram.

Herr talman! Grethe Lundblad har frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder för att offentliga rådgivningsorgan för jordbruket inte i framtiden förenar sig med produktionsoch försäljningsföretag för handelsgödsel i rekommendation om ökad användning av handelsgödsel inom känsliga områden. Sedan en tid tillbaka finns i södra Sverige en informell arbetsgrupp som bedriver försöksverksamhet med s.k. kväveprognoser. Syftet med gruppens arbete är att samordna och förbättra utnyttjandet av tillgänglig information om kvävegödsling för att användas i rådgivningen till jordbrukarna. I arbetsgruppen ingår representanter för bl.a. lantbruksuniversitetet, lantbruksnämnderna i Skåne och Halland och Supra AB. Supra har i ett offentligt meddelande redovisat en av arbetsgruppen utarbetad preliminär prognos för vårens kvävegödsling. Lantbruksnämnderna har däremot inte medverkat i själva publiceringen. Lantbruksnämndernas rådgivningsverksamhet tar sikte på alla led i produktionen. Därvid förekommer olika former av informationsutbyte med andra myndigheter och med företag. Det är givet att rådgivningen bl.a. bör omfatta frågor om gödsling. Enligt min mening bör generellt gälla att försiktighet iakttas vid kontakter med olika företag, så att inte myndigheternas integritet sätts i fråga. Särskilt gäller detta i ett fall som kvävegödslingen, vars effekter i miljön f.n. diskuteras. Enligt vad jag har erfarit har inom lantbruksverket redan tagits initiativ för att se över samarbetsformerna i fall som det nu aktuella. Någon åtgärd från min sida anser jag därför inte behövlig.

Herr talman! Jag vill gärna tacka jordbruksministern för svaret. Svante Lundkvist är ju såväl jordbruksminister som miljöminister. Här har vi ett angeläget ärende som gäller jordbrukets produktionsmetoder och deras inverkan på miljön. Jordbruksministern är också livsmedelsminister, och dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I de jordbruksintensiva områdena i Sverige hotas nu på flera håll grundvattnet av föroreningar på grund av utlakning av nitrat från gödselmedel, och föroreningen av ytvattnet hotar fisket. Det är alltså i allra högsta grad jordbruksministerns ansvarsområde på många sätt. Kemikalieutredningen har nyligen konstaterat att jordbruket inte alltid drivs på ett ur miljösynpunkt riktigt sätt. Man har ansett att rådgivning och tillsyn från lantbruksnämnderna skulle vara bästa sättet att råda bot på tendenserna till överdriven gödsling. Speciellt i de föroreningskänsliga områdena med lätta jordarter vill utredningen sätta in intensiva rådgivningsinsatser. Men hur blir egentligen rådgivningen om den officiella rådgivaren samarbetar med dem som producerar och marknadsför de gödselmedel man skulle begränsa användningen av?

Vad jag tyckte var allra värst var att man rekommenderade för Halland 20 kg och för nordvästra Skåne 10 kg större kvävegödselgiva än den normala gödselgivan. Det var alltså just i de områden där grundvattnets förorening med nitrat har förekommit mest. Därför skulle jag vilja fråga jordbruksministern, mot bakgrund av det jag här har sagt: Är det rätt av jordbruksministern att stillatigande acceptera ett sådant samarbete mellan offentlig lantbruksrådgivning och gödselmedelsföretagen, som åsidosätter miljöhänsynen? Bör inte jordbruksministern kraftigare ta itu med de tendenser som nu finns till gemensamma uttalanden och kurser av lantbruksnämnder, gödselmedelsindustri och försäljare av gödselmedel? Åtminstone i Skåne, där upprördheten är mycket stor över det som har förekommit, skulle det vara bra om allmänheten fick den inställningen att de bättre kunde lita på det som kommer från lantsbruks nämnderna. Därför vill jag återigen vädja till jordbruksministern att litet kraftigare ta itu med detta.

Herr talman! Jag vill gärna verifiera att en av de viktigaste miljöskyddsfrågorna som det gäller att komma till rätta med är den övergödning av kustoch inlandsvatten som sker, särskilt inom vissa områden, genom läckage av närsalter från jordbruksmark m.m. beroende på gödsling. Det är därför angeläget att man nu snabbt får till stånd en verksamhet myndigheter emellan och mellan myndigheter och lantbrukets organisationer för att lösa frågorna kring gödsling och miljöskydd. Det är viktigt att denna verksamhet bedrivs utan onödiga konflikter, i ett förtroendefullt samarbete mellan miljöskyddsintresset och jordbrukarna och deras organisationer. Jag tycker nog att jag i det svar som jag avlevererade tydligt har markerat min inställning i fråga om hur umgänget bör vara mellan å ena sidan myndigheten och å andra sidan producenten av den typ av gödselmedel som det här är fråga om. Man får icke ha sådana former för denna typ av samverkan att någon i något fall kan ifrågasätta myndighetens integritet. Det tycker jag att jag med skärpa har understrukit i mitt svar, men jag upprepar det gärna.
Herr talman! Motståndarna till en begränsning av handelsgödselanvändningen har ofta hävdat att handelsgödselanvändningen skulle minska f. n. Men nyligen har vi från jordbruksnämnden fått siffror som visar att under skördeåret 1981/82 har handelsgödselanvändningen återigen ökat. Det är bl.a. mot bakgrund av detta som jag tycker det är viktigt att vi tar itu med sådana rekommendationer som inte tar tillräckliga miljöhänsyn. Det känns på något vis som ett slag under bältet när jag dagen efter det att jag i en utredning suttit och rekommenderat ökad offentlig tillsyn i tidningen får läsa att dessa rådgivningsorgan samarbetar med dem som producerar och marknadsför just de medel som man skulle begränsa användningen av. Jag anser faktiskt att av staten betalt rådgivningsarbete och kommersiell verksamhet måste ske helt åtskilt. Om vi skall bli trovärdiga hos allmänheten tror jag att det är mycket viktigt att vi ser till att man tar tillräcklig hänsyn till miljörisker, och också till samhällsekonomin. Det finns ingen anledning att öka gödselgivorna så mycket i ett läge då vi brottas med stora överskott. Därmed skulle vi enbart ytterligare spä på spannmålsberget i Sverige.
Herr talman! Som jag sade har inte Grethe Lundblad och jag olika uppfattning om angelägenheten av att vi verkligen får till stånd det arbete som behöver sättas in för att åstadkomma dessa begränsningar. När det gäller samarbetsformerna redovisade jag i mitt svar att lantbruksverket har observerat det här aktuella samarbetet och vidtagit åtgärder för att få till stånd sådana arbetsformer som kan accepteras med hänsyn tagen till den principiella inställning som man måste ha till dessa frågor.
Herr talman! Jag vet att jordbruksministern är en mycket vänlig man, men jag tycker ändå att jordbruksministern i detta fall bestämt borde säga ifrån att sådana arbetsgrupper där det sker ett intensivt samarbete mellan kommersiella företag och offentliga rådgivningsorgan bör avskaffas.
Herr talman! Jag tycker att jag, trots min eventuella vänlighet, har uttryckt mig klart nog i ett svar och tre repliker. Jag hoppas att jag nu skall bli förstådd på denna punkt.

Herr talman! John Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den uteblivna industrisatsningen i Hörnefors. Ulla Orring har frågat mig om jag ämnar förlänga Hörneforsområdets inplacering i det temporära stödområdet till att omfatta även perioden efter den 30 juni 1983. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Ansträngningarna att finna ny sysselsättning till Hörnefors har under drygt ett års tid bedrivits utifrån två huvudlinjer. Dels har försök gjorts att finna en huvudman beredd att återuppta verksamhet inom massaoch papperssektorn, dels har insatser gjorts för att stimulera till nyetablering av främst små och medelstora företag. Arbetet har bedrivits i två organisationer. Projektgruppen för Hörnefors, med företrädare för bl.a. länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och utvecklingsfonden, har haft det övergripande ansvaret. Det praktiska arbetet har utförts inom ramen för ett särskilt bolag, Hörnefors Utveckling AB. I ett pressmeddelande den 29 april 1983 informerade Bowater att koncernen slutgiltigt tagit ställning till att inte genomföra investeringar i ett massaprojekt i Hörnefors. Det har heller inte varit möjligt att hitta någon annan huvudman som är beredd att återuppta produktion av massa och papperi Hörnefors. Jag beklagar djupt att varken Bowater eller någon annan intressent, trots regeringens beredskap att ställa upp med statligt lokaliseringsstöd, hittills funnit det möjligt att bedriva fortsatt massaproduktion i Hörnefors. Enligt vad jag erfarit har det inom ramen för det projektarbete som bedrivits av projektgruppen för Hörnefors och Hörnefors Utveckling AB tagits fram ett antal nyetableringsoch lokaliseringsprojekt. Avsikten är att de nya företag som kan bli resultatet av detta projektarbete skall inrymmas i den f. d. massaoch pappersfabriken. Dessa lokaler förvärvades under 1982 av Hörnefors Utveckling AB och förvaltas av dess helägda dotterbolag Hörnefors Bruk AB. Jag har under hand till företrädare för projektgruppen för Hörnefors och Hörnefors Utveckling AB förklarat att jag är beredd att föreslå regeringen åtgärder inom ramen för det regionalpolitiska stödsystemet, med utnyttjande av de särskilda undantagsmöjligheter som regeringen förfogar över. Därvid skulle bl.a. statligt regionalpolitiskt stöd med generösare villkor än normalt kunna lämnas till särskilt angelägna projekt i Hörnefors. Jag är också beredd att föreslå regeringen att ge lokaliseringsstöd till ombyggnad av massaoch pappersfabriken. Enligt vad jag erfarit väntas ett antal företagsetableringar kunna realiseras inom det närmaste året. Beträffande Ulla Orrings fråga om en förlängning av Hörneforsområdets inplacering i det temporära stödområdet är mitt svar att jag avser att föreslå regeringen att i samband med beslut om regleringsbrev för budgetåret 1983/84 förlänga Hörnefors församlings inplacering i det temporära stödområdet. IT och med den uppkomna situationen räknar jag också med att de regionala organ som i första hand är engagerade i sysselsättningsskapande åtgärder, länsstyrelsen, utvecklingsfonden och länsarbetsnämnden, fortsätter arbetet att inom ramen för ordinarie verksamhet finna ny sysselsättning till Hörnefors.

Herr talman! Först ett tack till industriministern för svaret på min fråga. När det gäller den tänkta satsningen på den s.k. CTMP-massan i Hörnefors är det ingen hemlighet hur vissa storbolag på ett tidigt stadium agerade. Jag tycker att det är mycket märkligt att det som nu har hänt skall få hända. Detta gällde en måttlig investering som skulle ha gett 200 arbetstillfällen, och därtill en produkt som enligt samstämmiga uttalanden har framtiden för sig. MoDo-chefen tror ju på den här nya massan — dock inte i Hörnefors! Bowater-chefen tror också på den nya massan — dock inte i Hörnefors! Litet osökt kommer jag att tänka på den debatt som industriministern och jag hade för en tid sedan om ett handlingsprogram för skogsindustrin. Vi kan här se avsaknaden av en sådan planering och även resultatet av att storbolagen alltid skall få bestämma. De fackliga organisationerna i Hörnefors har också offentligt hårt kritiserat att de fått bristande information. De säger att allt har skett över deras huvuden. Nu har industriministern i sitt svar förklarat sig beredd att vidta vissa åtgärder — åtgärder inom ramen för det regionalpolitiska stödsystemet — och även försöka utnyttja de särskilda undantagsmöjligheter som regeringen förfogar över. Detta besked tackar jag för; det är ju ett positivt svar på min fråga. Om industriministern tillåter skulle jag vilja ställa en följdfråga: Har industriministern några tankar på att åter undersöka möjligheten att hitta en annan lösning i Hörnefors, så att denna produktion av CTMP-massa kunde bli verklighet? Det är väl litet synd att en sådan möjlighet som denna produktion tydligen innebär inte skulle kunna komma till stånd. Det skulle vara bra att veta om industriministern har gett upp hoppet om en sådan produktion i Hörnefors eller om han tänker anstränga sig ytterligare för att hitta någon lösning. Eller är det endast åtgärder för att hitta andra sysselsättningsmöjligheter som nu återstår?

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Förhållandena i Hörnefors är bekymmersamma. Men det har sedan regeringsskiftet rått en oroande tystnad — ja, nära nog ett hemlighetsmakeri kring Hörnefors. Vi inom Umeåområdet har väntat på initiativ, kanske inte minst från länets socialdemokrater, som sade: Hörnefors sak är vår. Vi hade även hoppats på en positiv utveckling av de kontakter som skett med Bowater om en eventuell förläggning av massatillverkning till Hörnefors. Framtidsutsikterna för hörneforsborna är helt beroende av etablering av ny industriverksamhet. Även en etablering av ett sjukhem för rörelsehindrade och polioskadade, som var aktuell under mittenregeringens tid, skulle innebära nya arbetstillfällen. Under valrörelsen framfördes med emfas från socialdemokratiskt håll åsikten, att det största hindret för att skapa sysselsättning var den borgerliga regeringen. Jag efterlyser därför nu de nya greppen från den socialdemokratiska regeringen. Och jag efterlyser en samordning mellan de olika verksamhetsinstrument som regeringen förfogar över, så att vi får en samlad sysselsättningsstrategi som hjälper hörneforsborna till de jobb som de blev lovade, inte minst under valrörelsen 1982. Vad som behövs nu är ersättningssysselsättning så att man kan häva arbetslösheten och bevara samhället. Ännu finns maskinerna kvar i Hörneforsfabriken. Att förlänga inplaceringen av Hörnefors i det temporära stödområdet är ett ”måste” för att ge Hörneforsgruppen andrum i arbetet med att få fram alternativa sysselsättningsprojekt. Jag noterar att industriministern kommer att föreslå detta. Ett antal projekt har presenterats av gruppen, bl.a. projektet för återanvändning av plåtburkar, en forskningsstation inom vattenbruk och även en livsmedelstillverkning. Men förverkligandet av dessa projekt är till stor del beroende av regionalpolitiska stödåtgärder. Om möjligheterna till sådana skulle upphöra efter den 30 juni, uppstår mycket svåra problem för Hörnefors. De eventuellt nytillkommande företagen skulle inte ha råd att satsa på Hörnefors. Jag frågar därför: Kan industriministern i dag dämpa den oro som finns hos de 107 arbetslösa och ge de 115 människor som genomgår utbildning via arbetsmarknadsverkets försorg hopp om att få arbete i Hörnefors under de kommande åren? Vi är många som vill ha ett klart uttalande och ett besked i dag, med tanke på de löften som är givna från socialdemokratiskt håll.

Herr talman! Jag vill med anledning av John Anderssons kommentarer säga följande: Inga s.k. storbolag har agerat gentemot industridepartementet i den här frågan. Beskedet om att den nya regeringen ställde sig positiv till att ge statligt lokaliseringsstöd är ingen nyhet för dagen, utan det lämnade jag redan den 27 november i samband med en uppvaktning om Hörneforsärendet från Västerbottens socialdemokrater. Det beskedet har legat till grund för de diskussioner som sedan har förts med Bowater om att företaget skulle installera sig med industriell verksamhet i Hörnefors. Det är alltså inte regeringens fel att inte Bowater ansåg sig kunna realisera tankarna på att stationera sig i Hörnefors med industriell verksamhet. Som jag sade uppvaktades jag den 27 november av socialdemokraterna från Västerbotten, och jag lämnade då beskedet att jag var beredd att diskutera lokaliseringsstöd till ett nytt projekt i Hörnefors inom pappersoch massaindustrin. Det beskedet vägledde alltså de diskussioner som sedan ägde rum med Bowater. I mitt uttalande sade jag också att jag beklagade att man dittills inte funnit det möjligt att bedriva fortsatt massaproduktion i Hörnefors. Men projekten måste i fortsättningen komma från intressenter som bedömer att det är företagsekonomiskt möjligt att driva en industriell verksamhet i Hörnefors. Så till Ulla Orring: Jag kan inte se att den förra regeringen gjorde några insatser i Hörnefors. Råvaran finns i Västerbotten. För ett par år sedan genomförde man från Hörnefors en aktion i riksdagshuset för att rädda den dåvarande industrianläggningen i Hörnefors. Då uteblev stödet från såväl centerpartister som folkpartister. Folkpartisterna och centerpartisterna i Västerbotten har i stor utsträckning anledning att fråga sig varför de då inte stödde räddningsaktionen för Hörnefors bruk.
Herr talman! Det är inte så, Thage Peterson, att jag skyller på regeringen att någon satsning på en ny massafabrik inte har kommit till stånd. Om Thage Peterson tror det har han missuppfattat mig. Vad jag pekade på och som går att så att säga bevisa var att redan förra året, 1982, protesterade bl.a. MoDo när man fick reda på att det fanns planer på att förlägga en ny massafabrik i Hörnefors. Det var det jag menade med att storbolagen hade agerat. Sedan tycker jag att det är positivt att man genom olika åtgärder försöker ge hjälp åt det hårt drabbade Hörnefors och nya utkomstmöjligheter åt de människor som där bor. Vad jag tycker är. synd är att satsningen på en massafabrik inte kom till stånd. Såvitt jag begriper finns det företagsekonomisk lönsamhet i det projektet. Från massaindustrins sida anser man att massatillverkning har framtiden för sig. Det är bara det att industrin inte vill satsa på sådan verksamhet i Hörnefors. Det är kanske på det sättet att tåget har gått för Hörnefors då det gäller fortsatt massaproduktion och att man nu måste inrikta sig på andra industrier.
Herr talman! Det var väl så, industriministern, att alla politiska partier och även de fackliga organisationerna var ganska överens om det omöjliga i att driva NCB:s verksamhet i Hörnefors. Det framgår faktiskt av de motioner som framlades då denna fråga diskuterades i riksdagen i december 1981. Från folkpartiets sida har vi hela tiden velat stödja en utveckling för Hörnefors på ett eller annat sätt. Jag tycker att det var att skjuta över målet att sikta in sig på folkpartiet i det här fallet. Den samlade bedömning som gjordes 1981 stod också biträdande industriministern för — då som ordförande i Pappersindustriarbetareförbundet. Jag tycker att den diskussionen är avslutad nu. Vi skall se framåt. Jag vill påminna om vad Thage Peterson sade i debatten 1981, att regeringen har det övergripande ansvaret. Jag förmodar att den tesen gäller i dag också.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om regeringen är villig att ompröva sitt ställningstagande till ett lättklinkerprojekt i Arjeplog. Bakgrunden till Paul Lestanders fråga är att regeringen den 21 april 1983 avslog en ansökan om regionalpolitiskt stöd till en anläggning för framställning av lättklinker i Arjeplog. Jag har förstått att Paul Lestander genom sin fråga vill ha besked om under vilka förutsättningar projektet skulle kunna påräkna regionalpolitiskt stöd. Regeringens beslut i ärendet grundade sig på en sammanvägning av flera olika förhållanden, däribland främst möjligheterna att driva produktionen lönsamt och erbjuda varaktig sysselsättning för de anställda, förutsättningarna att nå en tillräckligt stor avsättning utan alltför negativa konsekvenser för redan etablerade företag i den aktuella branschen och — i fråga om projektets finansiering — riskfördelningen mellan ägaroch samhällsintressen. Under ärendets beredning i industridepartementet diskuterades bl.a. dessa frågeställningar ingående med företrädare för ägarsidan. Resultatet av överläggningarna var emellertid sådant att det inte var möjligt att komma till ett annat ställningstagande än ett avslag. Mitt svar på Paul Lestanders fråga är därför: Förutsättningar för en omprövning av regeringens beslut finns bara om det tillkommit någonting nytt i ärendet, som på ett påtagligt sätt förändrat projektet i positiv riktning.

Herr talman! Jag skall be att få tacka industriministern för svaret. Svaret är ju positivt så till vida att det kan komma till stånd en omprövning. Men under vilka förutsättningar det kan ske skulle kräva en betydligt mer omfattande precisering än den som Thage Peterson ger i sitt svar. Vilken av dessa olika faktorer har den största betydelsen? Är det frågan om en lönsam produktion och möjligheterna att erbjuda varaktig sysselsättning för de anställda, förutsättningarna att nå en tillräckligt stor avsättning utan alltför negativa konsekvenser för redan etablerade företag i den aktuella branschen eller i fråga om projektets finansiering riskfördelningen mellan ägaroch samhällsintressen? Vad vi här talar om — även industriministern gick in på det — är frågan om det regionalpolitiska stödet. I det radioprogram som jag hänvisat till i min fråga gjordes det gällande att det inte förekommit en normal förhandling mellan det intresserade börsnoterade företaget Ahlsell AB och regeringen. Om det anses att man borde krympa samhällsstödet och öka ägarintresset, vore det önskvärt om vi kunde få ett besked om vid vilken storlek ägarintresset borde bestå. Arjeplogs kommuns näringslivsnämnd, som jag tillhör, skulle vara ytterst intresserad av en sådan precisering. Den andra frågan är: Kan privata företag, som vill etablera sig i Norrbotten, få starta verksamhet som konkurrerar med andra privata företag, som är etablerade på andra orter? Frågan om monopoliseringen av byggmaterialmarknaden är också ytterst viktig i detta sammanhang. När det gäller frågan om den varaktiga sysselsättningen finns det ingen fullständig anställningstrygghet inom det kapitalistiska samhällssystemet. Det här företaget har ju med hänsyn till sin storlek och med hänsyn till att det är börsnoterat ändå den storleken och fastheten att det borde kunna anses vara möjligt att göra en någorlunda vettig lokaliseringsinsats.

Herr talman! Det har i efterkommentarerna till regeringens beslut förekommit en hel del orimligheter och även en del felaktigheter. Jag får nu tillfälle att rätta till en del av detta i anslutning till de följdfrågor som Paul Lestander har ställt. Man har diskuterat frågan om det borgensansvar som arbetsmarknadsstyrelsen hade ställt. Låt mig då citera det avsnitt i författningen som reglerar denna fråga: ”Om det inte finns särskilda skäl skall full eller begränsad borgen ställas av den som har direkt eller indirekt ägarinflytande på företaget. Behovet av en sådan borgen skall bedömas med hänsyn till ägarnas kapitalinsats, andra säkerheter och övriga omständigheter.” Totalborgen är alltså inte någon regel utan en bedömningsfråga. I detta ärende har arbetsmarknadsstyrelsen gjort bedömningen att totalt borgensansvar, dvs. borgen för hela lokaliseringsstödet på drygt 20 milj.kr., var motiverat. Jag kan konstatera att denna bedömning gjorts sedan företaget, vid ärendets behandling hos AMS, klargjort att man inte var beredd att ta på sig ett så omfattande borgensansvar. Samma besked har företaget sedan lämnat till industridepartementet vid departementets kontakter med intressenterna. Så var det alltså i borgensfrågan. Paul Lestander reser frågan om förhandlingar om motbud. Jag måste säga ett par saker. För det första: Bör inte en ansökan om lokaliseringsstöd betraktas som ett förhandlingsbud? För det andra har industridepartementet ingående diskuterat projektet i alla dess delar med intressenterna och företaget. Vi har därför i departementet en god bild av vilka eventuella justeringar som skulle ha varit möjliga. Framför allt har vi fått besked om vilka förändringar som intressenterna inte kunde acceptera; bl.a. var man inte beredd att acceptera en borgen.
Herr talman! Det industriministern sade ändrar naturligtvis inte min frågeställning. Jag ställde ytterligare en fråga i samband med mitt första inlägg: Kan man tänka sig att ett privat företag som etablerar sig i Norrbotten kan få starta produktion som innebär att företaget konkurrerar med redan etablerade företag på annan ort? Industriministern avstod ju från att svara på den frågan. Jag tycker att den fortsatta handläggningen av ärendet kräver att industriministern preciserar regeringens ståndpunkt även i den frågan.
Herr talman! Jag avstår inte från att svara, men talmannen visade att den tid på två minuter som jag hade till mitt förfogande var slut. Självfallet skall ett företag kunna lokalisera sig och starta verksamhet i Norrbottens län liksom annorstädes i landet i konkurrens med andra företag. Det finns inga begränsningar på den punkten. Om ett företag begär lokaliseringsstöd, är det industriministern uppgift att efter en mängd olika grunder pröva om ett sådant stöd skall utgå. En grund är att ta hänsyn till den kapacitet som finns inom industribranschen i fråga. Detta har alltså varit med vid bedömningen av Arjeplogsärendet. Det är här inte fråga om att skydda ett monopol, något som också gjorts gällande i debatten. Jag vill, herr talman, erinra Paul Lestander om att det nuvarande förhållandet — en enda tillverkare av lättklinker i landet — har uppstått till följd av att företaget med den aktuella ugnen för klinkertillverkningen vid ett flertal tillfällen varit inblandat i konkurs. Driften har alltså inte burit sig. Dessutom är det av annat skäl inte riktigt att tala om monopolsituation — lättklinker är ju i de allra flesta fallen bara ett av flera möjliga byggmaterial. Det förekommer dessutom en begränsad import. Självfallet är det regeringens allmänna inställning att konkurrens är att föredra framför monopol. I det här fallet finns det emellertid inte anledning att vidta några speciella åtgärder. Det har varit en helt saklig bedömning i detta ärende med tanke på de förutsättningar som gäller för företagsetablering i Arjeplog, icke någonting annat.
Herr talman! Även jag inser att det finns andra byggmaterial än klinker. Jag vet också att det förekommit konkurser. Men här finns det också en lokaliseringsaspekt med hänsyn till Arjeplogs och Norrbottens speciella förutsättningar. Dessutom var det även fråga om en förhandsförsäljning av en del av produktionen. Man hade allmänt sett goda förutsättningar för projektet i Arjeplog. I det läget kämpar vi naturligtvis för projektet. Jag ifrågasätter inte vare sig industriministerns insikter, rättigheter eller makt att handha det här ärendet — det har jag verkligen inte gjort. Den delen av inlägget behöver vi inte ta upp till diskussion. Men fortfarande kvarstår att det i svaret som en viktig del finns intaget en passus om konkurrens med andra företag. Av det kan man förstå att detta har haft viss betydelse.
Herr talman! Det är inte fråga om att utöva någon makt i ett enskilt lokaliseringsärende, utan det gäller att pröva ett ärende med hänsyn till de förutsättningar som projektet har om det skulle komma till stånd. Efter mycket noggrant förberedelsearbete i industridepartementet och efter noggrann prövning, bl.a. efter diskussioner med intressenterna, kom vi fram till att det enda möjliga i det här ärendet var ett avslag. Jag beklagar det. Helst skulle ju en industriminister vilja uppleva att få skapa nya och säkra jobb, framför allt i Norrbottens län och Arjeplog, där man är så hårt drabbad av arbetslöshet och problem. Jag kan också förstå den besvikelse människorna kände när regeringsbeslutet kom i den här frågan. Men jag menar att det inte kan vara en rimlig industripolitik eller rimlig lokaliseringspolitik att komma fram till ett projekt som redan vid starten är tvivelaktigt och som skulle behöva nya stödmiljoner och som skulle skapa nya problem. Det är inte så vi vill lösa sysselsättningsproblemen i glesbygderna.
Herr talman! Vårt intresse av att skapa produktion och sysselsättning sammanfaller tydligen, men i den här frågan sammanfaller inte åsikterna om metoderna — det är bara att konstatera. Diskussionen har gett intryck av att det finns möjligheter till omprövning. Låt oss hoppas att en sådan omprövning går att verkställa.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Orsaken till att jag ställde frågan är att straffade finska medborgare utvisas till Finland trots att deras familjeband och övriga band till det gamla hemlandet är obefintliga. De blir således dubbelt bestraffade, i och med att de utvisas och kommer tillbaka till Sverige illegalt. Detta förhållande har väckt debatt både i Finland och i Sverige. Jag har förståelse för att man inte kan börja ändra den nya utlänningslagen från 1980, men det finns starka skäl att se på tillämpningen av lagen. Riksåklagaren har den 5 maj i år svarat att några planer på ett cirkulär till åklagarna eller andra särskilda åtgärder från hans sida i den här frågan f. n. inte finns. Jag vill göra statsrådet uppmärksam på följande förhållanden. Överklagningsärenden när det gäller gamla fall, dvs. domstolsbeslut före 1980, avslås tydligen utan att tillräcklig hänsyn tas till familjeförhållanden. Utlänningslagens ordalydelse ”synnerliga skäl” har, såvitt jag förstår, fått en omvänd tillämpning. Brottets grad har avgjort och inte familjeförhållandena. Jag har också några följdfrågor. Ämnar invandrarministern, dvs. regeringen, vidta åtgärder för att få till stånd riktlinjer när det gäller dessa utvisningsfrågor? Tänker invandrarpolitiska kommittén ta denna fråga till ett förnyat övervägande? Statsrådets svar föranledde ytterligare en följdfråga. När tänker statsrådet intensifiera samarbetet med Finland i detta ärende? Den allmänna uppfattningen är att utvisning mellan nordiska länder avseende nordiska medborgare bör avskaffas. Ett skäl till att man inte kan göra det är att länder ömsesidigt måste komma överens om detta. Mig veterligt skall Finland se över sin utlänningslagstiftning nästa år. Vore det inte på sin plats att ta en förnyad diskussion om dessa frågor med Finland?

Herr talman! Det är bra att bostadsministern i sitt interpellationssvar säger att kraven på handikapptillgänglighet skall ”hävdas starkare vid ombyggnader än hittills”. Starkare än hittills — vad innebär det? Om dett.ex. byggdes 120 hissar i samband med ombyggnad 1981, vilket enligt min mening är alldeles för litet, hur mycket skall vi då våga hoppas på exempelvis 1984? Jag vill därför ställa ytterligare en fråga: På vilket sätt kommer byggnadsnämnderna att ges större möjlighet att vägra dispenser från tillgänglighetskrav? Skall det ske genom skärpta bestämmelser, ändrad lagstiftning eller bättre finansieringsmöjligheter? Det senare skulle innebära att byggnadsnämnderna inte skulle behöva ge dispens från tillgänglighetskraven på grund av oskäliga kostnader, vilka förmodligen är det vanligaste skälet. Jag kan ha viss förståelse för att bostadsministern inte vill tala om precis hur finansieringsfrågan avseende hissar kommer att lösas. Men jag vill ändå ställa en fråga: Vilka principer arbetar man efter? Skall överkostnader på grund av tillgänglighetsåtgärder, där hissen är den dyraste delen, bäras av kommun, landsting, bostadsföretag — dvs. boende i fastigheten — eller skall kostnaden bäras av oss gemensamt över statskassan? I interpellationssvaret tar bostadsministern också upp kommunernas ökade befogenheter och ansvar. Dess bättre har de flesta kommuner redan någon form av den översiktsplan som det talas om i svaret. Det innebär att man som regel har det planeringsinstrument som vi i dag bara kan hoppas bli obligatoriskt enligt den nya planoch bygglagen. Men den kommer ju inte att träda i kraft förrän om några år, kanske 1987. Så länge skall vi väl inte behöva vänta? Det är lång planeringstid för byggnadsverksamhet. Vi kan inte räkna med effekter av en ny planoch bygglag förrän efter 1990. Kommunerna kan redan nu utveckla sina bostadsförsörjningsprogram till att innefatta även önskvärd förnyelseverksamhet— det skall de göra. Men hur skall kommunerna få bättre möjligheter att genomföra det som är önskvärt? Måste det inte vara det s.k. ROT-programmet som skall ge möjlighet att få en reparationsoch ombyggnadsverksamhet genomförd redan under resten av 1980-talet som ett led i en socialt inriktad bostadsförsörjning? Sedan vill jag ta upp ytterligare en aspekt. Vi har redan tillräckligt många exempel på hur vissa kommuner bygger sig bort från socialt ansvar medan andra försöker ta på sig detta ansvar. Resultatet kan vi avläsa som en ekonomisk, social och etnisk segregation. Det är ett mycket tydligt mönster bl.a. i mitt eget län. På vilket sätt skall kommunerna ges ökat utrymme att bestämma hur ombyggnadskraven skall hävdas? Det är viktigt att ställa den frågan, om man accepterar principen att minska statens inflytande och öka kommunernas ansvar. Vilken effekt får det? Vi vill inte ha en ökande segregation. Enligt min mening är det av stor vikt att väga in dessa frågor i det fortsatta arbetet med ROT-programmet. Därför vill jag ställa en sista fråga: Hur skall de kommuner, där man inte bryr sig om att tillgodose sociala behov i samband med planering av bostadsförsörjningen, stimuleras att göra detta?

Herr talman! Jag känner en viss oro inför statsrådet Gustafssons svar om att ge kommunerna ökat utrymme för att bestämma hur ombyggnadskraven skall hävdas. Min erfarenhet genom arbetet i handikapprörelsen säger mig att i fråga om kraven på handikappanpassning — det gäller i stort sett på samhällets alla områden — måste det finnas ganska klara direktiv om hur de skall uppfyllas. En bristande handikappanpassning av våra bostadsområden kan få mycket stora både mänskliga och ekonomiska följder. För samhället och alla dess organ kan det vara dyrt att bostäderna inte är utformade så att människorna så långt det är möjligt kan klara sig själva. Tyvärr är det inte alltid samma samhällsorgan som får bära kostnaderna för t.ex. hissinstallationer och de ökade vårdkostnader som uppstår om bostäderna inte är tillgängliga. Det kan gälla t.ex. behovet av färdtjänst. Man måste få hjälp uppför trapporna, man måste bäras, man får stanna längre tid på sjukhus — och varje vårddag är mycket dyr. Man kan få psykiska problem genom den isolering man utsätts för. Det leder till kostnader på grund av tablettoch alkoholmissbruk. Man kan få ökade hemhjälpskostnader genom att man inte själv kan handla, osv. I många fall är det i dag hyresgästerna som genom höjda hyror får betala en handikappanpassning av bostäderna. Å andra sidan får de egentligen på det sättet lägre skatter genom att de då slipper betala för alltför långa vårdtider, större beroende av färdtjänst och hemhjälp, m.m. Dessa samband ser man inte alltid. Dessutom är det bara hyresgästerna som på det sättet betalar för det som samhället tjänar på att ha ett tillgängligt boende. En omfördelning av kostnaderna för tillgänglighet måste därför komma till stånd. Kommunerna får inte ges för stort spelrum när det gäller att ställa krav på ombyggnad. Det har de senaste åren visat. Grundläggande krav på tillgänglighet får aldrig tas bort i den kommunala självstyrelsens namn. Jag hoppas också att statsrådet Gustafsson inte menat det.

Herr talman! Jag uppfattar bostadsministern så, att han anser att ansvaret för de överkostnader som det oftast handlar om i ombyggnadssammanhang skall bäras av de boende gemensamt. Och skall vi ta alla boende, så ser vi till hela landet, eftersom vi ju bor allihopa. Detta kan man då tolka så, att det är statliga medel som skall till. Under alla förhållanden finner jag att bostadsministern letar efter möjligheter att ta det här kostnadsansvaret via samhället. Jag förstår att det ännu inte går att få något klart besked om hur kostnadsfördelningen skall ske, eftersom utredning pågår, men jag vill understryka att ett sådant besked är mycket viktigt. Det påverkar ju fastighetsägarnas intresse för att söka lösningar, som bostadsministern har sagt. Det påverkar också de boendes intresse av att acceptera förändringar. Och — framför allt — det påverkar människors möjligheter att bo kvar efter ombyggnaden. Vissa ombyggnader har lett till att helt andra än de som bodde i huset före ombyggnaden har flyttat in. Alltför höga boendekostnader har tvingat . många att söka sig bort. De som kommit efter har bättre betalningsmöjlig Jag vill också konstatera att handikappade och särskilt äldre handikappade har lägre inkomster än motsvarande grupper i befolkningen i dess helhet. Därför är det fel grupper som motas bort, varvid de inte får någon nytta av de åtgärder som vidtas.

Herr talman! Jag vill bara tacka bostadsministern för de upplysningar som vi har fått. Riksdagen har härigenom fått en viss förhandsanvisning om kommande förslag, och det är min förhoppning att det komplicerade arbetet med stadsförnyelse kommer att få en mer social inriktning än vad fallet varit hittills. Det var det som var avsikten med min interpellation. Vi är många som hoppas att regeringens kommande s.k. ROT-program skall bli en verklig stimulans i den riktningen. Många grupper av handikappade har rätt att vänta sig resultat. Vår fördelningspolitik måste kunna omsättas i handling.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig i vilken mån jag tror att langningen av spritdrycker kan minska om Systembolaget på prov etablerar en lördagsöppen jourbutik i Stockholm. En särskild expertgrupp har utvärderat den försöksverksamhet med lördagsstängda systembutiker som pågick under perioden juni-september 1981. Syftet med utvärderingen var att ta reda på om lördagsstängningen ledde till några förändringar i alkoholkonsumtionen eller i olika företeelser som kan ha med alkoholkonsumtion att göra, t.ex. våldsbrott. Utvärderingen visade bl.a. att polisens omhändertaganden av berusade personer på lördagar och söndagar minskade påtagligt. Även antalet fall av misshandel, lägenhetsbråk och ordningsstörningar minskade betydligt som ett resultat av försöket. När det gäller bl.a. alkoholkonsumtion och besök vid sjukhusens akutmottagningar gav tillgängliga data däremot inte belägg för att försöket hade haft någon effekt. Expertgruppen kunde inte få några säkra uppgifter om förändringar av langningens omfattning under försöket. Av den enkät som sändes ut till samtliga polisdistrikt framgick att omkring 70 20 ansåg att omfattningen av langningen var oförändrad under försöksperioden. De fördelar som kunde redovisas som ett resultat av lördagsstängningen ledde till att riksdagen fattade beslut om att Systembolagets butiker skall hållas lördagsstängda i framtiden. Det förutsattes att effekterna av en permanent lördagsstängning skulle följas noga med avseende på olika alkoholpolitiska faktorer. Mot denna bakgrund anser jag att det är angeläget att de långsiktiga alkoholpolitiska verkningarna av lördagsstängningen följs upp nu, när man har fått erfarenheter av en längre stängningsperiod. För min del anser jag att man måste överväga att ompröva frågan, om det visar sig att de positiva följder som tidigare har kunnat noteras inte är bestående eller om lördagsstängningen t.o.m. haft negativa konsekvenser utöver den sämre service till invånarna som den faktiskt innebär. Jag har tidigare i år tillsatt en särskild arbetsgrupp som kommer att studera de långsiktiga effekterna. Arbetsgruppen beräknas redovisa sina resultat kring årsskiftet 1983-1984. I avvaktan på detta är jag inte beredd att f. n. förorda någon förändring av öppethållandet.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. När riksdagen fattade beslutet för över ett år sedan, den 28 april, att stänga Systembolaget under lördagarna fr.o.m. den 1 juli 1982, var faktiskt både statsrådet och jag tveksamma. Då var statsrådet riksdagsman, och av riksdagens handlingar framgår att vi båda var tveksamma till om antalet berusade personer, antalet ingripanden på grund av lägenhetsbråk, antalet misshandelsfall och antalet ordningsstörande handlingar hade något sam band med lördagsstängningen. Vi sade också då att ingen entydig totaleffekt av de tidigare försöken kunde konstateras. Vi pekade på de uppenbara riskerna för ökad langning. Därför är det naturligt att jag frågar om statsrådet är lika tveksam i dag som för bara ett år sedan. Nu har det som sagt gått ett år, och uppgifter om ökad langning kommer in. Dessa uppgifter är naturligtvis inte särskilt vetenskapliga — det är mycket svårt att studera denna verksamhet vetenskapligt. Förut såldes spriten mera öppet på gator och torg. I dag kan man inte gå till Odenplan och vinka med en hundralapp om man vill ha en halvpanna, utan i dag går det mycket mera dolt till. Man får först gå till herr Pettersson på Sveavägen och betala vad det kostar, och sedan går man till en annan adress och hämtar. Men tjänar pengar gör langarna — skattefritt. Jag kan förstå om somliga nästan får hjärtflimmer när de upptäcker att en riksdagsman har vågat aktualisera tanken på att öppna en jourbutik på lördagarna. I tidningarna har man skrivit att jourbutiken skulle vara öppen under hela helgerna, men det är alltså inte riktigt, det gällde bara lördagsförmiddagarna. Men snälla ni som är oroliga, i dag har vi faktiskt jourbutiker litet här och var. till Slussen och titta — men gå försiktigt, för jourbutiken rör på sig. Den är som sagt illegal, och försäljarna har inte spriten med sig, utan man kan möjligen få en adress. Statsrådet har tillsatt en arbetsgrupp som skall utvärdera effekterna av lördagsstängningen av systembutikerna. Det är bra. Men detta skedde för tre månader sedan, och ännu har inget sammanträde hållits. Jag tycker det är anmärkningsvärt. Jag skulle vilja veta: Anser statsrådet verkligen att det skall ta tre månader, innan en statlig utredning kommer i gång med detta arbete? Jag finner det mycket viktigt, och det upplever jag att också statsrådet själv tycker, speciellt när jag läser det näst sista stycket i svaret.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att jag tillhörde de tveksamma när beslutet om lördagsstängning fattades förra året. Jag var en av dem som tyckte att vi borde ha haft en längre försöksperiod, men det var en majoritet av riksdagens ledamöter som fattade detta beslut. Att det har tillsatts en arbetsgrupp är helt i enlighet med riksdagens beslut. Denna grupp, Alf Wennerfors, började sitt arbete med att samla in uppgifter. Det pågår alltså ett arbete inom ramen för gruppens verksamhet utan att den därför ännu har satt sig ned vid något sammanträdesbord. Gruppen måste ha ett visst material först. Det är mycket svårt att veta om langningen har ökat. Jag anordnade i januari en konferens dit jag kallade representanter för Systembolaget, socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen och Stockholms socialförvaltning. Det var mycket svårt att få fram några siffror, men man sade rent allmänt att man inte trodde att langningen hade ökat. Inför den här debatten har vi haft kontakt med ordningspolisen i Stockholm. Deras bild av lördagsstängningen är att den har gett ett ökat utrymme för dem som langar sprit. Det tror jag att vi kan vara överens om. Men polisen har inga siffror eller bevis för den förändring som har skett. En allmän uppfattning är dock att langningen har ökat. Det skall bli intressant att få del av den utvärdering av lördagsstängda systembutiker som vi kan förvänta vid årsskiftet.
Herr talman! Att jag påpekade att arbetsgruppen ännu inte har haft något sammanträde trots att den tillsattes för tre månader sedan berodde helt enkelt på att — som Gertrud Sigurdsen säkert minns —t.o.m. majoriteten av riksdagens ledamöter var litet tveksam till lördagsstängda butiker, även om man fattade beslutet att det skulle vara en permanent ordning. Riksdagen lade faktiskt in en liten brasklapp i beslutet, som innebar att man, om det skulle visa sig att nackdelarna blev stora, med kort varsel skulle kunna rätta till misstaget. Det var därför som jag menade att det är viktigt att en sådan här arbetsgrupp kommer i gång snabbt. Å andra sidan är det inte alltid nödvändigt att man träffas på ett sammanträde för att en arbetsgrupp skall börja arbeta. Med det besked som statsrådet nu har givit mig bör jag kunna känna mig lugnad. Det är viktigt att vi följer utvecklingen när det gäller langningen. Också jag har varit i kontakt med folk inom Systembolaget, den sociala världen och även polisen. Överallt framhålls att langningen är ett mycket besvärligt problem, som det är svårt att komma åt, så vi får säkerligen anledning att återkomma.

Herr talman! Börje Stensson har frågat socialministern om regeringen avser att föreslå åtgärder i syfte att minska risken för förgiftningsfall till följd av att teknisk sprit används i berusningssyfte. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. All hantering av teknisk sprit, etanol, är i princip tillståndsbunden. Godkända alkoholhaltiga preparat får säljas fritt. Det är dock inte tillåtet att sälja alkoholhaltiga preparat till personer som kan antas använda dem för att berusa sig. Olovlig försäljning liksom olovlig rening medför straffansvar. Etanolen är ofta svår att ersätta med andra preparat som inte kan användas i berusningssyfte. Etanol är bl.a. ett mycket bra lösningsmedel och är i förhållande till flertalet andra sådana mindre giftig. I samband med ansökan om tillstånd att få köpa teknisk sprit eller sälja alkoholhaltiga preparat prövar socialstyrelsen regelmässigt om det går att använda andra, från missbrukssynpunkt mindre begärliga ämnen än sprit. Om det inte går, överväger styrelsen om det är möjligt att tillsätta denatureringsmedel för att förhindra missbruk. För att få en uppfattning om hur omfattande det kända missbruket av alkoholhaltiga preparat är har socialstyrelsen tidigare i år skickat ut en enkät till samtliga kommuner. Resultatet av denna undersökning beräknas vara klart under sensommaren i år. Jag kommer därefter att överväga om ytterligare åtgärder är nödvändiga.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Gertrud Sigurdsen för svaret på den fråga jag har förmedlat till socialdepartementet och riksdagens kammare. Bakgrunden till min fråga är kontakter som tagits från läkarhåll, vari anförts att den tekniska spriten på senare tid kommit att spela en större roll bland alkoholmissbrukare. På sina håll har till sjukhusen införts patienter som varit allvarligt förgiftade av teknisk sprit. Jag är väl medveten om att all hantering av teknisk sprit i princip är tillståndsbunden. Alkoholhaltiga preparat som är godkända får säljas fritt. Detta gäller dock inte om missbruk kan tänkas förekomma. Nu tycks det vara så att missbruk förekommer. Och frågan blir då: Vilka ytterligare åtgärder kan vidtas från samhällets sida? Målet för tillståndsgivningen inom området är ju att söka motverka att teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat missbrukas eller förorsakar skador. Vid bedömningen av en ansökan skall regelmässigt prövas bl.a. om det går att använda andra medel än sprit — medel som då skulle verka mindre begärliga för missbrukare. Om detta inte är möjligt av tekniska skäl, övervägs möjligheten att tillsätta ett eller flera denatureringsmedel för att hindra missbruk. Vid en denaturering blir produkterna så långt möjligt obrukbara för förtäring, utan att den legala användningen försvåras eller omöjliggörs. I detta system ligger givetvis problem inbyggda. Det kan påpekas att denatureringsmedlen inte får vara hälsovådliga. Det lär vara så att det vid socialstyrelsen finns en informell arbetsgrupp kring denatureringsmedel. I densamma ingår representanter för generaltullstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen och AB Vin & Spritcentralen. Jag vill fråga om denna arbetsgrupp lämnar någon regelbunden redovisning till eller har regelbundna kontakter med socialdepartementet. Får jag vidare fråga sjukvårdsminister Gertrud Sigurdsen: Utöver den här arbetsgruppen — som jag förstår följer utvecklingen med skärpt uppmärksamhet— finns det någon direkt forskning på gång som förhoppningsvis skulle kunna leda fram till att det i allmänna handeln kan tillhandahållas spolar-, förgasaroch tändvätskor liksom rengöringsmedel av en beskaffenhet som gör dessa preparat omöjliga att missbruka i berusningssyfte? Om så inte skulle vara fallet, är statsrådet beredd att ta något initiativ i avsikt att få till stånd sådan forskning för framtida tillverkning? Under riksmötet 1980/81 hade riksdagen att ta ställning till en proposition 179, där man på s. 33 och 34 behandlar frågan om olovlig rening av teknisk sprit, som där kallas illegal renaturering. Här redovisas en statistik över beslagtagna sådana varor och vätskor. För 1978 anges 61 fall, och för 1979 anges 26 fall. Jag frågar mig: Finns motsvarande statistik från senare år? Jag är tacksam för det svar som har lämnats av statsrådet, speciellt redovisningen av att socialstyrelsen är på gång med en enkät.
Herr talman! De arbetsgrupper som arbetar inom socialstyrelsen har socialstyrelsen som uppdragsgivare. Det är klart att departementet har regelbundna kontakter med socialstyrelsen i olika frågor och på så sätt får den information som är angelägen att få i dessa sammanhang. Jag är för dagen inte beredd att ge några ytterligare kommentarer till den fråga som Börje Stensson har ställt. Socialstyrelsen arbetar i enlighet med de riktlinjer som man där tycker är angelägna. Jag har också sagt i mitt svar att när socialstyrelsen får resultatet av enkätundersökningen klart kan styrelsen ange andra insatser som den tycker är angelägna. Detta är en allvarlig fråga, eftersom vi kan finna att allt yngre människor använder teknisk sprit i berusningssyfte. Men för dagen är jag som sagt inte beredd att redovisa några ytterligare åtgärder, utan jag avvaktar de resultat och de förslag som socialstyrelsen kommer att presentera.
Herr talman! Jag tackar för dessa ytterligare kommentarer från statsrådet. Jag tycker de vittnar om ett intresse för de här problemen och också om en berättigad oro. Det förekommer en mycket omfattande försäljning av teknisk sprit. I den proposition jag åberopade redovisades det att den utgjorde ca 56 miljoner liter, räknat i 100-procentig alkohol. Som en jämförelse kan nämnas att Systembolagets försäljning av spritdrycker samma år utgjorde ca 25 miljoner liter 100-procentig alkohol. Försäljningen av teknisk sprit och liknande är alltså betydligt större än försäljningen av spritdrycker. Detta ger en antydan om omfattningen av de risker från alkoholpolitisk synpunkt som hanteringen av teknisk sprit kän medföra. Bl. a. av detta skäl behöver vi ha en skärpt uppmärksamhet på den här frågan. Jag är tacksam för det svar jag har fått.
Herr talman! Låt mig också nämna att socialstyrelsen är verksam på olika sätt. Bl. a. har ett informationsmaterial om missbruket av alkoholhaltiga preparat skickats ut till socialnämnderna ute i kommunerna. Socialstyrelsen redovisar där ett mycket intressant arbete som under 1981 har gjorts i Nr 147 Landskrona kommun, där man genom kontakter med försäljarna av Tisdagen den preparaten och på andra sätt har nått en mycket stor framgång och där 17 maj 1983 försäljningen har minskat. Arbetet bedrivs alltså på många olika sätt.
Herr talman! Till detta har jag bara att säga att jag ytterligare vill understryka min tacksamhet för de synpunkter som lämnats och för redovisningen av det arbete som pågår på olika håll i landet.

Vi nåddes under gårdagen av sorgebudet att vår kamrat Karl-Eric Norrby slutat sina dagar. Karl-Eric Norrby hade ända från sin tidiga ungdom en bred förankring i sin hembygds folkrörelser. Han engagerade sig i unga år i idrottsrörelsen och nykterhetsrörelsen — intressen han bevarade livet ut. Hans krafter togs tidigt i anspråk för viktiga kommunala uppdrag. Han har nedlagt ett uppskattat arbete inom sitt läns landsting. Till riksdagen kom Karl-Eric Norrby 1971. Med sin rika erfarenhet från samhälleligt arbete kom han väl förberedd hit. Genom sitt brinnande intresse för kulturfrågorna kunde han berika arbetet i kulturutskottet, vars vice ordförande han under en period var. Han åtnjöt stort förtroende — och var uppskattad och omtyckt i alla läger. Vi ägnar minnet av Karl-Eric Norrby en stunds tystnad.

Herr talman! Det känns onekligen litet konstigt att efter fem dygns uppehåll återuppta den regionalpolitiska debatten och försöka göra den meningsfull med tanke på det långa uppehållet. Men vi som är kvar på talarlistan får göra så gott vi kan, så att de som skall delta i voteringen vet vad det handlar om. Jag har begärt ordet med anledning av motion 2154, som vi socialdemokrater på Blekingebänken väckt under den allmänna motionstiden. Vi har i motionen redovisat problemen i vårt län och kommunerna, och hur utvecklingen ser ut. Även Claes Elmstedt, centerpartiet, har i sin motion tagit upp motsvarande frågor. I motionerna redovisas förslag till åtgärder, där vi förväntar oss ett ökat stöd från regering och riksdag. I arbetsmarknadsutskottets betänkande redovisas motioner från hela landet som speglar den djupa kris som drabbat län och kommuner, som en följd av den långvariga lågkonjunkturen och de sex borgerliga regeringsåren. När man läser utskottets betänkande kan man konstatera att det inte kan ha varit någon lätt uppgift för utskottet att ta del av alla de problem och förslag som kommit från landet — och sedan lägga fram förslag till åtgärder som uppfattas på ett viktigt och rättvist sätt här i kammaren och i olika delar av landet. Jag vill i det här sammanhanget ge utskottet en eloge för väl genomfört arbete. Det känns speciellt tillfredsställande att utskottet ställt sig positivt till några av de förslag som vi redovisat i motionen. BI. a. har utskottet förlängt den tid under vilken Olofströms kommun kan få regionalpolitiskt stöd till att omfatta även nästa budgetår, samt uttalat att länet i övrigt — kommunerna Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona — skall behandlas generöst när frågan om regionalpolitiskt stöd till väl grundade projekt uppkommer. Det speciella stödet för Olofström infördes 1981 och har gett ett gott resultat, och fler företagsetableringar är på gång. Det vore välgörande för länet i övrigt om liknande effekt kunde uppnås med anledning av utskottets positiva uttalande. Detta behövs — vilket framgår av utskottets bilagor till betänkandet. Där redovisas befolkningsutveckling, arbetslöshet m.m. Man ser att Blekinge näst Norrbotten och några skogslän är det värst drabbade länet i landet. Vi begär inte medlidande och vi gnäller inte — länet har rika förutsättningar att vända utvecklingen, men det förutsätter ett extra stöd till självhjälp från statsmakterna. Kan vi inte nu stoppa befolkningsminskningen och minska arbetslösheten ställs kommuner och landsting inför en katastrofal ekonomisk utveckling de närmaste åren. Vi har föreslagit flera olika åtgärder — som jag sade tidigare — vilka utskottet delvis ställt sig positivt till. Men jag vill peka på ett problem som utskottet glider förbi litet för lätt. Det är den statliga verksamheten i länet, framför allt i Karlskrona. Vi är inte emot rationaliseringar och strukturomvandling, men vi tycker att statliga myndigheter kunde ta det litet lugnare i rådande sysselsättningsläge — då det inte finns några alternativa jobb för den som friställs. Det känns inte speciellt meningsfullt att statliga företag, typ Eiser, och olika statliga myndigheter rationaliserar bort jobb i Karlskrona för att spara pengar. I stället får staten betala ut ersättning till de arbetslösa eller anslå pengar till beredskapsjobb. Det måste vara bättre att sömmerskorna på Eiser syr kläder som subventioneras eller att varvsarbetarna i Karlskrona får bygga ett minröjningsfartyg till — i stället för att man skall få beredskapsjobb, exempelvis röja buskar. Eftersom Blekinge och speciellt Karlskrona av tradition har en stor andel statlig verksamhet, bl.a. inom försvaret, årabbas man förhållandevis hårt av sparplaner och omorganisation inom statliga myndigheter. Det är rimligt, anser vi, att staten med anledning härav tar större ansvar för utvecklingen i Blekinge och utlokaliserar till eller utökar verksamhet i länet. Tyvärr kan vi konstatera att en del ansvariga myndigheter struntar i regeringens och riksdagens uttalanden som har gjorts tidigare. Jag skall ta ett exempel som belyser detta handlande. Riksdagen har uttalat att Karlskronavarvet skall vara marint varv och tillförsäkras sysselsättning genom bl.a. underhållsarbeten på olika marina enheter, exempelvis ubåtar. Nu misstänker vi på goda grunder att dessa jobb är på väg till annat varv i ett område där arbetsmarknaden är överhettad. Det kaninte vara riktigt att riksdagens beslut inte följs utan kringgås på detta sätt. Detta förhållande har jag aktualiserat genom en fråga till försvarsministern. Jag skall få svar i nästa vecka. Vi förutsätter att myndigheterna i fortsättningen tar hänsyn till riksdagens och regeringens beslut. Annars är det arbete som motionärer och utskott lägger ned meningslöst. Herr talman! I måndags var arbetsmarknadsministern på besök i västra Blekinge och studerade problemen på plats. Karlshamns kommun, arbetsförmedlingen m.fl. redovisade då den katastrofala utveckling som mycket snabbt har uppstått i spåren av en omfattande strukturomvandling inom framför allt tillverkningsindustrin. Det redovisades också att en av de större industrierna håller på att vända utvecklingen till det positiva igen. Kommunen och länsmyndigheterna har också startat olika projekt för att bygga upp nya, mindre företag i anslutning till de större företagen. Detta bör ge resultat — men det tar lång tid att skapa en ny företagsstruktur på en ort där två större företag dominerat i många år. Så här ser utvecklingen ut i flera av de kommuner som ligger i västra Blekinge, bl.a. Sölvesborg och Olofström. Herr talman! Vi ser trots allt med tillförsikt på framtiden i länet — men som sagts tidigare krävs det extra stöd och medverkan från regering och riksdag. I arbetsmarknadsutskottets betänkande, som vi nu skall besluta om, tas ett litet steg på den vägen. Vi hoppas också att arbetsmarknadsministern, industriministern och regeringen i övrigt tar fasta på förslagen i våra motioner och de uppvaktningar som gjorts från län och kommuner och att man noga följer utvecklingen i Blekinge.

Herr talman! Starka regionalpolitiska satsningar är nödvändiga i den situation som vi befinner oss i. Värmland har den högsta arbetslösheten — näst Norrbotten — och ett speciellt behov av satsningar. Den kris som Uddeholm AB råkade ut för, liksom Vänerskogskraschen, är två orsaker till de värmländska svårigheterna förutom den allmänna lågkonjunkturen i världen. På olika sätt har Värmland arbetat, genom länsstyrelse och övriga myndigheter, för att komma till rätta med problemen. Fälldinregeringarna harställt upp bra för att hjälpa Värmland. Även den sedan riksdagsvalet 1982 arbetande socialdemokratiska regeringen har gett Värmland stöd, och detta är vi givetvis tacksamma för. Men vi har ännu inte kommit över krisen, även om världskonjunkturen nu börjar ge bättre möjligheter. När regionalpolitiken diskuteras är det intressant att konstatera den förändring av debattekniken som ändå har ägt rum sedan i fjol. Trots löften i valrörelsen från socialdemokratisk sida och trots en förbättrad världskonjunktur, kan man konstatera att arbetslösheten nu är större än för ett år sedan. Byte av regering från mittenpartistisk till socialdemokratisk regering har inte förändrat situationen i positiv riktning. Men det högljudda talet från socialdemokraterna har varvats ned avsevärt. Före valet 1982 beskylldes Fälldinregeringen för att ”medvetet framkalla arbetslöshet” som ett inslag i krisbekämpningen. Nu kan man konstatera att arbetslösheten är värre än någonsin efter valet i höst, då Olof Palme blev regeringschef på nytt. De vårdslösa beskyllningarna som Olof Palme stod för före valet slår ju tillbaka som bumeranger och avslöjar tomheten i socialdemokraternas valpropaganda. I arbetsmarknadsutskottets betänkande skriver nu den socialdemokratis ka majoriteten att det besvärliga arbetsmarknadsläget i vårt land hänger samman med de ekonomiska svårigheterna i omvärlden. Det är klart att det förhåller sig så, men detta samband hörde vi aldrig talas om från socialdemokratisk sida före regeringsskiftet i höstas. Socialdemokraterna i Värmland, som i flera år talat om och skrutit över den stora Värmlandsmotionen, men samtidigt grälat över att den inte kunnat bifallas, har kritiserat oss borgerliga ledamöter från Värmland för att vi inte röstat på den. Kommer socialdemokraterna till makten blir det bifall, har man sagt. Pilarna från socialdemokraterna riktades mest mot centern. Nu är att märka att årets ”stora socialdemokratiska motion” inte har givit något resultat i den här omgången, detta under socialdemokratiskt regeringsinnehav. Däremot har våra tidigare Värmlandsmotioner gett resultat. Vi fick 20 milj.kr. 1981 och 12 milj.kr. 1980 för regionalpolitiska insatser i vårt län. I dag blir det inget extra stöd, om utskottsmajoriteten vinner. Nu finns det dock möjligheter även i år att ge ett handtag till Värmland, om riksdagen följer centeroch folkpartireservationen nr 12 i utskottets betänkande. Den vinner om den får tillräckligt stöd här i riksdagen. Reservationen går ut på att 150 milj.kr. skall ställas till förfogande som extra länsstöd. Länsstödet, som länsmyndigheterna fått förvalta, har varit värdefullt. Med hänsyn till den nuvarande situationen bör Värmland få en stor del av dessa extra pengar, om de anslås. De här möjligheterna till ytterligare insatser för Värmland baserar sig bl.a. på centerns partimotion nr 818 och på den borgerliga Värmlandsmotionen som väcktes i januari av Karl-Eric Norrby m.fl., som jag med hänsyn till kammarens brist på tid inte skall gå in på men ändå vill hänvisa till. Det anslag som skulle bli verklighet om reservation 12 vinner, skulle bli den mest verksamma satsningen. Länsstyrelsen och andra myndigheter skulle säkert kunna använda pengarna till effektiva åtgärder. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservation nr 12 och ansluter mig i Övrigt till de reservationer som centerledamöter står bakom.

Herr talman! Bertil Jonasson framhåller att arbetslösheten i Värmland har fortsatt att öka under perioden med socialdemokratisk regering. Tyvärr är det på det viset, men det tar tid att vända en utveckling. Som jag nämnde i debatten för en vecka sedan kan vi trots allt märka att varslen om avskedanden och permitteringar har minskat i omfattning. Det finns här ett klart samband med den politik som har bedrivits. Sedan säger Bertil Jonasson att ingen del av Värmlandsmotionen har blivit tillgodosedd. Men det som efterlyses i fråga om insatser för Bergslagen har ju påbörjats i regeringens kansli, så på den punkten har det redovisats resultat. Det pågår också ett arbete med exempelvis de prospekteringar som vi har berört i Värmlandsmotionen, men det är ännu inte slutfört. På en del punkter har motionen alltså tillgodosetts. Därutöver kan nämnas att Nyby Uddeholm har erbjudits en uppgörelse som är mycket viktig för länet och för sysselsättningen där. Det är på det här viset, genom att vidta åtgärder punkt för punkt, som vi får arbeta. Jag vill nog påstå att den socialdemokratiska regeringen hittilldags har tillgodosett våra krav på en hel del viktiga punkter när det gäller sysselsättningen.

Herr talman! Också Bo Finnkvist konstaterar att arbetslösheten har ökat. Han pekar samtidigt på att varslen har minskat, och det är riktigt. Men detta är ju en följd av att konjunkturen i världen har förbättrats. Det jag konstaterat är att vi i den här omgången inte har fått några extra pengar till Värmland, vilket vi tidigare har fått. Vi vet att länsstyrelsen i Värmland tillsammans med övriga myndigheter har kunnat fördela de pengar man fått genom länsstödet så att de givit mycket stor effekt. Men Bo Finnkvist och jag skall inte gräla om detta. Jag har bara velat säga att jag konstaterar att det ändå har skett en förändring i den debatt som förs från socialdemokratiskt håll. När vi har en svår situation med lågkonjunktur i världen, då får alltid den sittande regeringen ta ett ansvar. Det ansvaret fick också Fälldinregeringen ta. Då kritiserade socialdemokraterna hårt den politik som fördes. Nu sitter de i regeringen och får lov att ta ansvaret. Jag förstår att man inte kan tillgodose alla krav på satsningar, och jag kritiserar inte någon av dessa regeringar för deras ställningstaganden i de fallen, men vad man kan peka på är att det har skett förändringar i den debatt som förs från socialdemokratiskt håll. Det tycker jag är intressant att konstatera, för nu har man så att säga återgått till ordningen. Man har enligt min mening tagit till överord när man sagt att bara Karl-Eric Norrby och Bertil Jonasson röstar på ett visst sätt, så tillgodoses Värmland på den ena eller andra punkten. Jag har inte velat resonera på det sättet, och jag tänker inte heller göra det. Jag vill inte nedlåta mig till det. Bo Finnkvist har inte varit med i sådana resonemang tidigare, eftersom han då ännu inte var med här i riksdagen, och därför kan jag i och för sig förstå honom. Jag vill bara till sist säga att vad vi från Värmland ändå är överens om är att vi har en besvärlig situation. Vi kan också vara överens om att regeringarna har satsat ganska mycket på Värmland, och vi skall arbeta vidare för att det satsas mera, så att Värmland kan leva också i fortsättningen.

Herr talman! Debatten om regionalpolitiken kan karakteriseras som de många avstyrkta motionernas debatt. Jag har räknat ut att det rör sig om närmare 60 avstyrkta motioner. Jag är alltså i mycket gott sällskap, när jag ägnar några ord åt motion nr 1529, också den avstyrkt. Det gäller här medel för Köpmanholmengruppens verksamhet. Köpmanholmengruppen bildades 1981, är sammansatt av bl.a. länsmyndigheter, fack och kommun och har till uppgift att skapa nya sysselsättningstillfällen i södra delen av Örnsköldsviks kommun i stället för dem som föll bort när NCB:s sulfatfabrik i Köpmanholmen lades ner. Gruppen fick 5 milj.kr. till sitt förfogande. Det har förekommit många turer om mer pengar. Länsstyrelsen ville ha ytterligare 15 miljoner, och socialdemokratiska riksdagsledamöter trissade upp budet med 25 milj.kr. Alltnog, de 5 miljonerna har räckt fram till i dag. Men nu tar de slut. Jag har därför föreslagit att ytterligare 5 milj.kr. ställs till gruppens förfogande. Det finns goda skäl för detta. Gruppen har gjort ett bra arbete; man har initierat till start av ca 25 mindre företag i området. Men mer behöver göras. Det vore också bra om arbetet kunde fortsätta, så att erfarenheter kan vinnas som man kan beakta på andra krisorter med liknande problem. Arbetsgrupper med konkreta uppgifter är ett intressant försök, när — som fallet är här — en bruksort drabbas av total nedläggning av ortens helt dominerande företag. Herr talman! Jag har förgäves sökt efter någon motivering för avstyrkandet i utskottsbetänkandet. Kanske har arbetsmarknadsutskottet en alldeles speciell uppläggning av sina betänkanden. Från andra utskott är vi ju vana vid att varje avstyrkande också motiveras. Nåväl, en person från utskottskansliet har upplyst mig om att man kan hitta motiveringen i ett helt annat sammanhang. Längst ned på s. 48 i utskottsbetänkandet står det: ”Utskottet vill med anledning av framförda önskemål om ytterligare medel för utvecklingsinsatser till bestämda län hänvisa till att medlen fördelas av regeringen främst efter problemens omfattning.” Arbetsmarknadsutskottet tror alltså på regeringen. Om regeringen nu verkligen anslår ytterligare medel, 5 milj.kr., så är det O.K. Men om man inte gör det, måste det tolkas som att Palmeregeringen inte anser problemen i Köpmanholmenområdet som tillräckligt omfattande för att gruppens arbete skall få fortsätta. Jag kommer alltså med mycket stort intresse att följa vad den nuvarande regeringen gör framöver. För säkerhets skull är det nog klokt att stödja reservation nr 12 från centerpartiet. Den ger ju 150 milj.kr. ytterligare att fördela på län och objekt av typ Köpmanholmengruppen. Herr talman! Jag framlägger inget särskilt yrkande beträffande min motion. Däremot kan jag yrka bifall till centerns reservationer i arbetsmarknadsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall i det här anförandet ta upp några av sysselsättningsproblemen i Malmöregionen. Malmö är en kommun som drabbats hårt av de senaste årens industrioch sysselsättningskris. Med en arbetslöshet på över 8 000 —6,9 96 av arbetskraften — tillhör Malmö den grupp av kommuner i landet som är absolut värst utsatt. Särskilt allvarlig är den höga ungdoms-, kvinnooch långtidsarbetslösheten. Någon ljusning i arbetsmarknadsläget kan heller inte skönjas under innevarande år, trots att utskottet hyser förhoppningen att den pågående konjunkturförbättringen skall kunna ge snabba resultat. Länsarbetsnämnden i Malmöhus län tror att arbetslösheten i länet kommer att uppgå till 25 000 i månadsskiftet augusti-september om inte kraftfulla åtgärder sätts in. Det skulle innebära nästan 10 000 arbetslösa i Malmö kommun. Herr talman! Det står klart att det behövs betydande arbetsmarknadsoch näringspolitiska insatser i Malmöregionen om inte sysselsättningssituationen skall förvärras. Detta understryks ytterligare av den förväntade neddragningen på Kockums Varv. I motion nr 660 har de socialdemokratiska Malmöriksdagsledamöterna skisserat ett program för sådana insatser. Vi säger först och främst att det kortsiktigt behövs en kraftig utbyggnad av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Det gäller beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning, tidigareläggning av statliga byggen, m.m. Sådana ytterligare insatser föreslås också i kompletteringspropositionen och i varvspropositionen. I den situation Malmöregionen befinner sig i är naturligtvis de näringspolitiska insatserna mest betydelsefulla. Vi pekar i motionen på några sådana områden: en vidareutveckling av Kockums Varv med verksamheter också utanför det traditionella fartygsbyggandet, exempelvis inom undervattensteknologin, en statlig satsning på naturgas och en statlig satsning på ny verkstadsindustri i Malmöregionen, exempelvis inom energiområdet för att främja övergången från olja till fasta bränslen. Vi har också, vilket vi utvecklat i en särskild motion, förordat skapandet av ett återvinningscentrum i Malmö med tillgodogörande av de erfarenheter som stiftelsen för naturresurshushållning i Malmö besitter. I motionen har vi naturligtvis också understrukit betydelsen av att en snabb lösning av Öresundsförbindelserna kommer till stånd. Malmö behöver rejäla och säkra förbindelser med Köpenhamn och kontinenten, om det skall vara möjligt att utnyttja de fördelar som Malmö har genom sitt läge i förhållande till den stora europeiska marknaden. Den frågans lösning är av riksintresse. Herr talman! Närheten till Nordens största närmarknad — Malmö Köpenhamnsområdet — och den europeiska marknaden inom räckhåll, universitet och teknisk högskola samt en bred" och rik yrkesskicklighet i företagen är förutsättningar som borde kunna tas till vara för att återge Malmöregionen en expansiv karaktär. Det är av nationellt intresse att utvecklingspotentialen i Malmöregionen utnyttjas för den industriella förnyelse som är nödvändig om Sverige skall kunna ta sig ur den ekonomiska krisen. Mot denna bakgrund har vi i motionen föreslagit att en sysselsättningsdelegation inrättas för Malmöregionen. Delegationens uppgift bör vara att föreslå och initiera åtgärder som kan förbättra förhållandena på arbetsmarknaden och utveckla näringslivet i regionen. Delegationens arbete bör vara tidsbegränsat och ske i nära samarbete med regionala organ och berörda kommuner. Utskottet säger i denna fråga att det bör ankomma på länsstyrelsen att utarbeta åtgärdsprogram och inrätta eventuella delegationer inom ramen för länsplaneringsarbetet. Vi förutsätter i så fall att en sådan delegation får stöd av statsmakterna i sitt arbete och att förslag från delegationen kommer att behandlas i positiv anda, i den mån de förutsätter statliga insatser. Herr talman! I den allmänpolitiska debatten erinrade jag om den stora betydelse storstadsregionerna har för utvecklingen i hela landet. All erfarenhet visar att det är storstadsområdena som driver utvecklingen inom stora, angränsande områden och att om denna dynamiska utveckling avstannar, drabbas hela den omkringliggande regionen av tillbakagång. Detta är vad som hänt i Malmö och Malmöhus län. Vi anser dock att det går att bryta den negativa utvecklingen. Men för att lyckas med detta räcker det inte med enbart kommunala insatser. En samordning mellan stat och kommun är nödvändig för att ta till vara möjligheterna att vidareutveckla näringslivet i Malmö och i hela Malmöregionen.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

Herr talman! Den långa debatt som föranletts av det betänkande som vi nu behandlar visar ju att vi har regionala problem litet varstans i vårt land. Jag har tillsammans med centerledamöter från de tre Smålandslänen och Östergötland undertecknat motion nr 2061. Vi har i den motionen tagit upp de problem som finns inom vissa delar av inre Småland och södra Östergötland. Näringslivet inom dessa områden är baserat på jordoch skogsbruk, träindustri och glasindustri. Gemensamt för de kommuner som här är aktuella och som vi nämner i motionen är bl.a. — som också framgår av utskottsbetänkandet — hög sysselsättning inom jordoch skogsbruk samt en industriell verksamhet inom tillbakagående branscher som glasoch skogsindustri. Under de senaste åren har strukturomvandlingen inom dessa branscher — såväl glasindustri som sågverk och träindustri — fått allvarliga konsekvenser för sysselsättningen inom dessa kommuner. Inom Kronobergs län är det i första hand tre kommuner — Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge — som är hårt drabbade. Kommunerna är befolkningsmässigt små, och därför slår varje nedläggning av ett företag mycket hårt. I vår motion har vi begärt att 20 milj.kr. skall satsas på olika åtgärder inom de berörda Smålandskommunerna och södra Östergötland. Jag vågar säga att det inom de aktuella områdena finns idérikedom och initiativkraft. Men det fordras också att samhället visar sitt intresse för dessa områden. Vad som behövs är att samhället medverkar till att det skapas goda förutsättningar. Kommunikationerna är en viktig och grundläggande förutsättning för en god utveckling. Men vi har förra veckans beslut i färskt minne — då riksdagsmajoriteten visade sitt negativa intresse för järnvägarna. Det är ett beslut, vågar jag säga, som präglas av ett sektorstänkande som inte gagnar de områden och de bygder där man kämpar med svårigheterna. rade min länskamrat Anders Högmark norrbottningarna att flytta från sitt län. Det är tongångar som vi känner igen från det hållet. Jag skulle vilja fråga Anders Högmark om han ger samma råd till de 300 arbetslösa människorna i Uppvidinge kommun — där arbetslösheten är omkring 6 20. Vart skall de i så fall flytta, och var finns jobben? Jag tror inte att sådana propåer ökar möjligheterna för exempelvis Uppvidinge kommun att få nya företagsbildningar. Jag vågar också säga att det är en psykologisk fråga. Om samhället inte visar intresse för en bygd, är det också svårare att få enskilda att satsa och visa intresse. Det sades också i förra veckans debatt att man inte skall stirra sig blind på ett visst befolkningstal i ett visst område. Men för mindre kommuner är ändå befolkningstalet mycket viktigt. Sådana kommuner har inte råd med stora årliga folkminskningar, och därtill är det i regel de unga som lämnar bygden när arbetstillfällen saknas. I Uppvidinge kommun — om jag får uppehålla mig vid den — finns det i dag, förutom ett antal lediga lägenheter, ledig utbildningskapacitet och enligt uppgift också lediga platser inom barnomsorgen osv. Det blir en överkapacitet på vissa områden vilken inte kan utnyttjas. Däremot finns det brist på platser i ålderdomshem och vårdhem. Vilka effekter får detta på såväl den kommunala ekonomin som samhällsekonomin? Det borde inte vara svårt att förstå. Kjell Nilsson m.fl. socialdemokrater, länskamrater med mig, har i en motion framfört liknande synpunkter som vi har andragit i vår motion från centerpartiet beträffande detta län. Kjell Nilssons synpunkter har inte funnit nåd hos de egna partikamraterna, men nu finns det möjligheter för socialdemokraterna i länet att följa reservation 12, undertecknad av centerpartister, som innebär stöd åt de synpunkter som socialdemokraterna har framfört i sin Kronobergsmotion. Herr talman! Med dessa synpunkter ber jag att få yrka bifall till reservation 12, som innehåller en hemställan om bifall till den motion som jag här har talat för.

Herr talman! Jag vill ta upp motionerna 260, 1051 och 2061, som berör Kalmar län och de småländska inlandskommunernas problem. I motion 260 tar Gösta Andersson och jag upp behovet av lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län. Det gör vi därför att Kalmar län är det län som i jämförelse med alla andra län har den lägsta andelen statliga arbetstillfällen. Det konstaterandet gör också utskottet mycket riktigt i sin skrivning. Jag vill således fästa kammarens uppmärksamhet på detta faktum och de följder som det innebär för länet. Den statliga verksamheten och de sysselsättningstillfällen som följer därav finansieras av skattebetalare från hela landet, även från Kalmar län. Den service som verksamheten skall ge är också till för samtliga landets invånare. För att alla på ett något så när jämbördigt sätt skall kunna dra nytta av de statliga offentliga tjänsterna måste de läggas nära människorna. Det är således viktigt att den statliga verksamheten får en mer decentraliserad och jämnare fördelning över landet än vad fallet är i dag. Jag noterar den prioritering av bl.a. Kalmar län som utskottet hänvisar till. Den är av yttersta vikt, och det borde nu vara dags att Kalmar län verkligen kommer i första hand, mot bakgrund av att länet, som jag tidigare sade, har den lägsta andelen statligt sysselsatta av samtliga län. I motion 1051 tar vi upp sysselsättningsläget i Kalmar län. Det berörs också av länets socialdemokratiska ledamöter med Stig Alemyr som första namn i motion 654. Bengt Kronblad berörde i debatten förra onsdagen den vikande befolkningsutvecklingen, den låga industrisysselsättningen och den höga arbetslösheten i länet, varslen vid Oskarshamns varv och nödvändigheten av att satsa på skogsindustrin och vidareförädlingen. Jag vill dessutom peka på att förvärvsfrekvensen för kvinnor i Kalmar län är bland de lägsta i landet. Skattekraften är likaså mycket svag. Det framgår av utskottsbetänkandets tabellariska bilagedel. I höst kommer anläggningsarbeten av statlig karaktär i Simpevarp att minska med över 500 personer. En balanserad sysselsättningsövergång på anläggningssidan är därför nödvändig och viktig. Eftersom anläggningsarbetena i Simpevarp är statliga måste staten här ta sin del av ansvaret. En fortsatt kommunalskatteutjämning är också angelägen för Kalmar läns vidkommande. I motion 2061 slutligen, herr talman, berör vi, samtliga centerledamöter i de aktuella länen, utvecklingen i de småländska inlandskommunerna och kommunerna Ydre och Kinda i Östergötlands län. För Kalmar län gäller det kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Högsby, Emmaboda och Nybro. Rune Gustavsson har här före mig berört den motionen. Låt mig därför, herr talman, bara peka på två saker. Den första är den mycket kraftiga avfolkning av landsbygden som skett i det här området under den senaste 20 årsperioden. Området har förlorat över 40 26 av sin landsbygdsbefolkning, eller över 37 000 invånare, sedan 1960. Det är liktydigt med de mest specifika Norrlandsförhållandena i detta avseende. För det andra har de aktuella inlandskommunerna det gemensamma problemet dessutom, att de alla utgör ytterområden i vart och ett av de fyra aktuella länen, vilket gör att de sammantaget likartade problemen styckas sönder på fyra län, och området som helhet har därmed svårt att göra sig gällande. Det är därför inte, som jag ser det, korrekt av utskottet att påstå att problemen här är av allmän generell karaktär och enbart hör samman med konjunktursvängningarna. I så fall ligger man inne i en över 20-årig konjunktursvacka just nu. Utskottet pekar vidare på de möjligheter till lokalt och regionalt anpassade lösningar som erbjuds genom de medel för regionala utvecklingsinsatser som står till länsstyrelsernas förfogande och att detta skulle anses tillräckligt. Det är inte så. Det är inte tillräckligt för att vända utvecklingen i en mera positiv riktning. Till det krävs det särskilda och gemensamma insatser som inte splittras upp på länen. Om de nuvarande insatserna skulle vara tillräckliga, finns det nu anledning att hysa än större oro för framtiden, eftersom regeringen inte föreslår någon höjning av det regionalpolitiska stödet, vilket i praktiken innebär att anslaget sänks med inflationens storlek. I reservation nr 12 har centerns och folkpartiets representanter förordat att det regionalpolitiska stödet till utvecklingsinsatser ökas med 150 milj.kr. för nästa budgetår. Därigenom ges utrymme att avsätta de 20 miljoner för utvecklingsinsatser i här berört område som vi har föreslagit i motionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 12 och ansluter mig i övrigt till de reservationer till utskottsbetänkandet där centerledamöter finns med.

Herr talman! Kronobergs län har länge kunnat ligga lågt i debatterna om sysselsättning, men senare års strukturomvandlingar inom skogsoch glasindustrin har påverkat sysselsättningen negativt, och industrierna i de större tätorterna kan inte längre ta hand om den överflödiga eller friställda arbetskraften i samma omfattning som tidigare. Den offentliga sektorn kan inte heller, av ekonomiska skäl, anställa friställda kvinnor och män, även om behovet på t.ex. vårdsidan är stort. De negativa tendenserna är särskilt stora inom de östra delarna av länet samt i Markaryds kommun. Exempelvis är 8 70 av ungdomen i Uppvidinge arbetslösa. Kronobergs län är i behov av ökade satsningar. Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna stiger, även om det finns byggprojekt att starta. Fyra kommuner har drabbats hårt. De andra fyra får nu också en lägre sysselsättningsgrad än tidigare. Tillfälliga insatser av staten i form av ökade beredskapsarbeten har underlättat en del, men jag vill också understryka vad tidigare talare har påpekat — att vi måste ta hänsyn till den personal som har fått merarbete av psykiskt pressande karaktär, nämligen våra arbetsförmedlare. Vi måste tänka också på dem när vi ger bidrag. Oron finns även på skogsområdet. Vi hade hoppats lika väl som skogsägarna att avtalet med staten skulle ha varit klart när stämman gick av stapeln i Växjö i måndags, det avtal som bl.a. skulle garantera virkesförsörjningen. 20 enheter har hittills försvunnit inom Södra skogsägarna, och oron för framtiden finns på de 16 återstående. Sysselsättningen på våra glasbruk varierar, men glasarbetarna har nu insett att det gäller att göra sitt yrke populärt. Genom den studieverksamhet som Fabriksarbetareförbundet och ABF startat har de inte bara kartlagt historien kring varje glasbruk i form av en bok och ordnat den utställning som Riksutställningar åkt runt i landet med, utan också i samarbete med forskare från Lund fått till stånd en framtidsdebatt om glaset. Intresset för dessa ting är stort även i våra nordiska grannländer, och representanter har varit inbjudna till både Finland och Danmark för att presentera projektet. Glasindustrin är konjunkturkänslig, och det gäller att slå vakt om den glasindustri vi har kvar. Herr talman! Vi har i vår motion 2072 pekat på var problemen finns, och vi anser det nödvändigt med ökade åtgärder också i vårt län för att möta alla dem som för första gången kommer ut på arbetsmarknaden samt alla dem som i längre och längre perioder måste stå utanför arbetsmarknaden. Varje enskild arbetslös är ett stort problem, och många tillsammans är de ett allvarligt hot mot vår framtid. Vägarna har klassats som dåliga i länet, industribyggnader behöver rustas upp och insatser för att främja turismen är värdefulla i vårt län. Utan att yrka bifall till vår motion har jag ändå velat peka på att problemen finns och att vi betraktar dem som allvarliga och stora. Efter att ha hört Rune Gustavsson uppmana oss att rösta på centerreservationen måste jag fråga: Vad gjorde centern för att skaffa pengar till Lessebo, Fridafors och Strömsnäsbruk under den gångna sexårsperioden? Och vad gjorde ni för att rusta upp de järnvägar som fanns och för att öka intresset för att bruka dem?

Herr talman! Efter att ha lyssnat till Ulla Johanssons redovisning av problemen i länet — en redovisning som är fullt korrekt — anser jag att Ulla Johansson i konsekvensens namn bort yrka bifall till reservation 12, där frågan om att ge de här områdena ökade möjligheter tas upp. Vad gjorde centern under de här åren? frågade Ulla Johansson. En väsentlig sak som Ulla Johansson glömde bort är skapandet av utvecklingsfonderna och de småföretagarpropositioner som lades fram under de år centern var i regeringsställning. Vi är alla medvetna om — också Ulla Johansson — att det pågår en strukturomvandling, vilket innebär att många företag försvinner, såsom skett inom glasindustrin och skogsindustrin. Men det som är väsentligt är att det sker ett nyskapande och en utveckling. Det är det viktigaste när det gäller att skapa sysselsättning i fortsättningen. Jag har tidigare sagt att det finns initiativkraft och idérikedom — det gäller för samhället att stödja verksamheter av det slaget. Och det är vad vi begär i vår motion, som har följts upp i reservation 12.

Herr talman! Rune Gustavsson säger att det viktigaste är ett nyskapande i samband med strukturomvandlingen. Jag skulle då vilja säga: Det finns fortfarande efter den strukturomvandling som skogsindustrin genomgick en mycket stor restarbetslöshet i Kronobergs län. Jag frågade: Vad gjorde ni för att satsa på Lessebo, Strömsnäsbruk och Fridafors? Rune Gustavsson säger nu att det är bra om vi röstar på reservation 12. Jag frågar då: Varifrån vill Rune Gustavsson ta pengarna?